Fru talman! Jag tackar på Jörn Svenssons vägnar för justitieministerns svar. Låt mig göra några kommentarer. Jag tycker att det alltid skall beviljas rättshjälp om det finns några utsikter för den svenska vårdnadshavaren att få tillbaka barnet till Sverige. Justitieministern säger nästan alltid, det bör vara alltid. Jag är överens med justitieministern när han säger att det gäller att få till stånd internationella överenskommelser och rutiner mellan olika länders regeringar för hur man skall hantera dessa viktiga frågor, alltså kidnappning av barn. Jag vill understryka att det naturligtvis är en viktig bit för att komma till rätta med detta problem på ett bättre sätt. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Hans Rosengren har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att komma till rätta med överlaster i den tunga vägtrafiken. Jag delar Hans Rosengrens uppfattning att de s.k. överlasterna inom den tunga vägtrafiken är ett allvarligt problem och att samhällets åtgärder i olika avseenden krävs för att komma till rätta med dessa. Inom mitt eget ansvarsområde har också på senare tid ett flertal initiativ tagits, främst för att förbättra polisens övervakningsmöjligheter. Jag vill särskilt peka på att det inom rikspolisstyrelsen pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram modernare 55 och framför allt mer lättarbetad vågutrustning. Det är också glädjande att riksdagen i vår har anslagit betydande resurser, 1 milj.kr., för bättre vågar. Inom regeringskansliet finns vidare en arbetsgrupp med uppgift att på bred front angripa problemen och att föreslå lämpliga handlingsvägar. Gruppen har studerat de rättsliga, organisatoriska och administrativa förutsättningarna att förbättra den nuvarande ordningen. Gruppen har också sammanträffat med myndigheter och enskilda organisationer för att få en riktig bild av dagens situation. Arbetet bedrivs med hög prioritet.
Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret. Några bekymrade åkare och Transportarbetareförbundets avdelning i Värmland har med mig tagit upp frågan om det växande överlastproblemet inom den tunga vägtrafiken. Vissa åkare bryr sig helt enkelt inte om de regler som finns, beroende på att det lönar sig att köra med överlast. Jag vill påstå att detta är en form av ekonomisk brottslighet som gör att seriösa åkare som följer reglerna måste konkurrera på sämre villkor och riskera att slås ut. Dessutom skapar överlasterna kostnader för vägunderhåll av stora mått. Det är därför glädjande att regeringen nu vidtar åtgärder.
Fru talman! Det är riktigt, som Hans Rosengren påpekar, att systematiska överträdelser av belastningsbestämmelserna är en form av ekonomisk brottslighet. Jag vill erinra om att det finns möjligheter att återkalla trafiktillstånd för oseriösa åkare. Den möjligheten används i dag. Regeringen har vidare i en proposition om näringsförbud föreslagit att man under en försöksperiod bedriver utökad vandelsprövning inom bl.a. just åkeribranschen.

Fru talman! Torgny Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hindra spridning av s.k. chocklampor. Med en chocklampa avses enligt frågan en apparat som ser ut som en stavlampa och som med hjälp av en knapp kan utlösa ett blixtljus som är så skarpt att offret kan förlora synen upp till åtta timmar. Som Torgny Larsson har noterat i frågan har åtgärder vidtagits beträffande s.k. elektriska impulsgivare. En proposition som behandlar bl.a. denna fråga har redan beslutats och kommer att läggas fram för riksdagen i nästa vecka. Jag har emellertid för närvarande inte något underlag för att bedöma om det finns behov av att vidta särskilda åtgärder för att hindra spridningen av även apparater av det slag som avses i den nu aktuella frågan. Under nästa riksmöte avser jag dock att föreslå vissa ändringar i vapenlagen. Förslagen skall ta sikte på bl.a. startvapen och vapenrepliker.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Min uppmärksamhet fästes på den alltmer tilltagande försäljningen av s.k. försvarsvapen när jag läste en tidningsartikel, där en försäljare förklarade att chocklampan och elpistolen var hans favoriter bland dessa vapen. Han framhöll att de var utmärkta försvarsvapen för väktare, taxichaufförer eller hustrur till män som är ute och reser mycket. Han hade också sålt dessa vapen till många personer. Tydligen hade han ingen tanke på att de kunde användas i syfte att överfalla och råna människor. Jag har noterat att regeringen har uppmärksammat dessa frågor, men jag vill för justitieministerns kännedom ändå anföra ett kort citat ur en artikel i Göteborgs-Posten, där en poliskommissarie uttalar följande om dessa vapen: ”Det är skrämmande! Om de här vapnen över huvud taget ska få finnas på marknaden så ska de i varje fall licensbeläggas!” Hans tanke svindlade inför försäljningen av exempelvis chocklampan, som gör offret blint i åtta timmar. Jag vill än en gång tacka för svaret, och jag hoppas att det så småningom kommer en lagstiftning mot spridning av chocklampan.

Fru talman! Hadar Cars har — mot bakgrund av att datainspektionen den 5 mars 1986 beslutat att det s.k. Metropolitregistret skall avidentifieras senast den 30 maj 1986— frågat mig om jag avser vidta sådana åtgärder att materialet inte avidentifieras förrän samtliga undersökningspersoner som har begärt utdrag har fått samtliga de uppgifter de enligt lag är berättigade att få. De besvär som anförts över datainspektionens beslut den 5 mars 1986 har numera återkallats, och ärendet är alltså inte längre föremål för någon prövning hos regeringen. Några sådana åtgärder som Hadar Cars nämner kan därför inte vidtas från regeringens sida. Det är enligt datainspektionens föreskrifter en skyldighet för den registeransvarige att effektuera de framställningar om registerbesked enligt 10 § datalagen som har kommit honom till handa före den 1 maj 1986. Om den registeransvarige bedömer att det inte går att expediera alla begärda registerutdrag före den sista maj, förutsätter jag att datainspektionen görs uppmärksam på detta så att den kan ta ställning till saken. Datainspektionen har ju då möjlighet att — efter en avvägning av olika intressen som gör sig gällande — ompröva tidsfristen i sitt beslut.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Metropolitprojektet har förorsakat stor oro hos många. I första hand har oron drabbat dem som ofta utan att ens veta om det varit föremål för en omfattande och närgången kartläggning, vilken inbegripit deras hälsa, utbildning och arbete, sociala förhållanden, eventuell alkoholism och kriminalitet, ja, t.o.m. föräldrarnas politiska hemvist. Men också hos oss andra, som inte återfinns i Metropolits register, har undersökningen väckt oro. Det är en mycket berättigad oro, herr justitieminister. Metropolit har fäst vår uppmärksamhet på hur mycket det är som myndigheter och andra kan få reda på om oss med hjälp av den moderna informationstekniken. Fru talman! Hur mycket av vårt liv, av det vi själva uppfattar som personligt och hemligt, har vi rätt och möjlighet att få behålla för oss själva? Uppenbart är att det utrymmet minskat snabbt under senare år. Jag förutsätter att det inte får fortsätta att krympa. Det drabbar oss inte på samma sätt, inte lika omgående och inte lika dramatiskt som t.ex. den giftbemängda strålningen från Tjernobyl. Men datorisering och samkörning av personliga uppgifter om oss kan som ett smygande gift hota vårt privata liv och vår personliga integritet. Därför är också en snabb och riktig handläggning nödvändig vad gäller framställningarna från dem som ingått i Metropolitundersökningen att få del av de uppgifter om dem själva som de är berättigade till. Om Metropolitregistren avidentifieras innan alla dessa uppgifter lämnats dem, skulle de utsättas för ännu ett övergrepp. Jag uppfattar, fru talman, justitieministerns svar så, att han delar min uppfattning och vill att datainspektionen förhindrar att sådant ytterligare övergrepp kommer att ske.

Fru talman! Nic Grönvall har för det första frågat mig på vilka grunder jag har — med utgångspunkt från svensk konstitution och lagstiftning — fattat beslut om justitiedepartementets befattning med utredningen om mordet på Olof Palme. Nic Grönvall har för det andra frågat mig om jag även framdeles avser att låta en representant för justitiedepartementet ingå i polisens ledningsgrupp för mordutredningen. Alltsedan dagen efter mordet på statsminister Olof Palme har jag ansett det vara min skyldighet som justitieminister att fortlöpande följa spaningsläget och att även hålla regeringen informerad i ärendet. Jag har därvid särskilt beaktat de säkerhetsaspekter som gör sig gällande, liksom ärendets karaktär Jag har fått information dels genom att en tjänsteman i justitiedepartementet har närvarit vid sammanträdena med polisens ledningsgrupp som observatör, dels genom att länspolismästaren Hans Holmér regelbundet har sammanträffat med mig. Observatörens uppgift har varit att utan egna kommentarer eller värderingar vidarebefordra den information som har lämnats honom vid ledningsgruppens sammanträden. Jag har också vid vissa tillfällen sammanträffat med andra företrädare för rättsväsendet, t.ex. rikspolischefen och riksåklagaren, för att också få deras syn på mordutredningen. Min avsikt är att också i fortsättningen hålla mig informerad i ärendet.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för detta svar på mina frågor. Bakgrunden till frågorna är naturligtvis att utredningen om mordet på statsminister Olof Palme är en fråga av stor nationell angelägenhet, såsom justitieministern mycket riktigt påpekar i svaret. Blott om vi alla får veta vem eller vilka mördaren eller mördarna var och vad som var motivet, kan vi värdera graden av angrepp på vårt öppna samhälle. Det är därför en angelägenhetsfråga av stort mått för alla medborgare att mördaren grips och motiven avslöjas. När det blir klart för medborgarna att det i ledningsgruppen i mordutredningen finns motsättningar och ineffektivitet, då reagerar de med oro. Justitieministern har ansvaret för polismyndigheten i vårt land och naturligtvis också ansvaret för att utredningen drivs med effektivitet. Men justitieministern har också ansvaret för att rättssäkerhet och personlig integritet respekteras samt att svensk lagstiftning respekteras. Vi har nu fått veta att justitieministern låter sig representeras i ledningsgruppen hos polisen. Är detta ett annat utslag av vad justitieministern uppfattar vara en rättstradition i Sverige? Justitieministern försöker inte ens svara på frågan på vilka grunder detta sker. Vidare: Vad förekommer i ett möte som slutar med att den ansvarige åklagaren, som uppenbarligen upprätthållit en misstänkts integritet, ser sig nödsakad att avgå? Justitieministern måste medverka till att undanröja varje misstanke om att det kan förekomma en politisk ledning eller försök till påtryckningar på utredningsgruppen genom att lämna ett tydligare svar på de här frågorna.

Fru talman! Karl Erik Olsson har frågat mig om jag kan garantera att de lantbrukare som till följd av radioaktivitet inte kunnat släppa ut sina kor på bete hålls ekonomiskt skadeslösa. grund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har statsrådet Dahl och jag haft överläggningar med Lantbrukarnas riksförbund . Vi är överens om att betessläppning skall undvikas i de områden där statens strålskyddsinstitut rekommenderar att korna hålls på stall. Eftersom detta kan förorsaka foderbrist arbetar både lantbruksstyrelsen och LRF med att så långt möjligt få fram foder så att korna inte skall behöva släppas ut på beten med förhöjda strålningsvärden. I vissa fall kan det dock vara omöjligt att skaffa fram foder till korna varför dessa måste släppas på bete. Vi är vidare överens med LRF om att mjölk från kor som släppts ut på bete i områden med förhöjda värden inte får levereras till mejeri. Lantbruksstyrelsen följer utvecklingen och lämnar fortlöpande information om bl.a. fodersituationen. Under de senaste dagarna har statens strålskyddsinstitut frisläppt ytterligare områden för betesdrift. I dag återstår emellertid delar av Uppsala och Västmanlands län samt Gävleborgs län och övriga Norrland där mätningar pågår. För de områden som hittills frisläppts har detta skett vid en tidpunkt som ungefär motsvarar tiden för normal betessläppning i dessa områden. Jag är emellertid medveten om att den enskilde lantbrukaren, framför allt i ännu ej frisläppta områden, kan få sådana merkostnader som han själv inte kan påverka. Jag är därför beredd att föreslå regeringen att införa en ordning enligt vilken ersättningsanspråk från enskilda lantbrukare prövas. Lantbruksstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ta fram riktlinjer för att hantera ersättningsanspråk till följd av det radioaktiva nedfallet. I arbetsgruppen ingår representanter för LRF och Svenska mejeriernas riksförening .

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Kärnkraftskatastrofen på mer än 100 mils avstånd från vårt land har fått betydande effekter. Den har visat att beredskapen vad gäller strålskyddet var mycket svag. Framför allt har den emellertid visat att industrisamhället är mycket sårbart, att många av de skador som kan uppstå är gränsöverskridande — går från ett land till ett annat — och att de når över flera sektorer. En skada på energisektorn innebär ett hot mot livsmedelsproduktionen långt borta. Det svenska jordbruket arbetar i ett ansträngt läge. Nu under våren arbetar jordbrukarna nära jorden, nära nedfallet. Det innebär att många känner oro för sin egen hälsa. Att de inte får släppa ut korna har också lett till en ekonomisk oro. Förra veckan, när jag formulerade min fråga, trodde vi fortfarande att det i huvudsak handlade om strålning från jod 131 med en halveringstid på åtta dagar och att det inom de allra flesta områden skulle ordna sig inom ett par veckor. Nu vet vi att en del av strålningen kommer från cesium 137 med en halveringstid på 30 år. Man rekommenderas att slå vallar och betesmarker och gräva ned gräset. Det innebär inte bara förlust av foder, utan det innebär också extra arbete. Frågan är om det ens går, när det gäller vissa betesmarker. Jordbruksministern svarar att man skall införa en ordning enligt vilken ersättningsanspråk från enskilda lantbrukare prövas. Jag är tacksam för att
brukare förinkomst Fru talman! Det är min och regeringens avsikt att jordbrukarna skall hållas börtfall på rund SEE skadeslösa för sådana åtgärder i det här sammanhanget som de inte har dioaktivstrålniag kunnat påverka. Sedan tror jag att Karl Erik Olsson håller med mig om att detta måste ske — det är i varje fall LRF och jag överens om — på så sätt att den enskilde jordbrukaren redovisar vilka kostnader han har haft. Sedan får detta prövas i vanlig ordning. Jag angav inledningsvis vad som är avsikten med prövningen.
Fru talman! Jag tackar för förtydligandet. Jag uppfattar det så, att jordbruksministern har avsikten att hålla jordbrukarna skadeslösa. Jag tror att det beskedet inverkar lugnande på de många jordbrukare som i dag känner oro. De uppgifter om cesium som vi noterat under de senaste dagarna leder naturligtvis till mycket stor ovisshet. Vi vet att nedfallet i de aktuella områdena har kommit före vegetationsperiodens början. Det är ganska osäkert hur mycket som kommer att kunna bortföras med den första skörden. Om problemen blir långvariga innebär det ökande svårigheter, både ekonomiskt och psykiskt, för jordbrukarna.
Fru talman! Jag har redan tidigt satt lantbruksstyrelsen på uppgiften att ha en överblick över hela situationen, för att vi skall kunna möta de problem som uppstår med effektivaste möjliga åtgärder. Jag kommer dessutom i morgon och på lördag att själv göra en resa i de här områdena för att, i kontakt med de myndigheter som har ansvaret och med representanter för jordbrukarna, försöka bilda mig en egen uppfattning om huruvida det finns något som återstår och som är nödvändigt att känna till när vi skall diskutera den aktuella situationen. Dessutom kan jag säga att det tillsätts en statssekreterargrupp i kanslihuset som kommer att ha ett övergripande ansvar för alla de åtgärder som kan vara aktuella i det här sammanhanget — det gäller inte bara jordbruket. Detta gör vi därför att vi är inne i ett åtgärdsskede där det är viktigt att kunna ha ett samlat grepp över de åtgärder som måste vidtas.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Bostadsministern hänvisar i svaret bl.a. till det svar som han i förra veckan gav Jan-Erik Wikström och i vilket bostadsministern påminde om kommunalpolitikers ansvar. Uppenbart är att kommunalpolitiker ofta kan behöva råd och hjälp i sådana här frågor. Uppfattningen om vad som är en lämplig och miljöriktig utbyggnad varierar som alla vet, liksom uppfattningen om vad som är vackert. När det gäller våra medeltida stadskärnor är det inte ett tyckande som behövs, utan kunskap. Eftersom vissa kommunalpolitiker tydligen inte begriper att de saknar kunskap, kanske en lagstiftning skulle vara befogad. Min fråga handlar till viss del om gamla Sigtuna. Bostadsministern har fått ett brev från ett antal sigtunabor om en eventuell lex Sigtuna. För Sigtunas del är det nog tyvärr inte mycket att göra i den vägen. En lagstiftning tar tid att genomföra och få giltig, och byggarbetet är redan i gång. partierna ambitionen att minska det utbyggnadsprojekt i centrala Sigtuna som nu kritiseras. Tyvärr hade förarbetet till projektet, som ju bär socialdemokratiskt signum, kommit så långt att den nya majoriteten inte ansåg det ekonomiskt möjligt att riva upp beslutet och ändra planerna. Min fråga kvarstår: Kan det, mot bakgrund av Sigtunafallet, finnas skäl att överväga särskild lagstiftning, t.ex. om tvingande samråd med länseller riksantikvarien före upprättandet av byggplaner för att därigenom förhindra misstag för framtiden?

Fru talman! Bostadsministern hänvisar i sitt svar till planoch bygglagen och till att man genom den skall kunna förhindra förvanskning av byggnader. Han åberopar också naturresurslagen, i vilken det sägs att områden av riksintresse för kulturminnesvården skall skyddas. Jag tycker att det är väsentligt att man förhindrar sådana misstag som nu har skett i Sigtunafallet och som vi riskerar på andra håll. Bevärsinstitutet är i detta hänseende inte tillräckligt. Jag hoppas att bostadsministern funderar litet närmare på om man inte skulle kunna lägga in ett samrådstvång för att på det sättet helt enkelt hjälpa kommunalpolitikerna, så att de inte råkar i den situationen att de kommer för långt i sina planer och det blir en utbyggnad som sedan uppfattas som miljömässigt felaktig.

Fru talman! Planoch bygglagen innehåller en rad förslag som inte är särskilt lyckade, men det kan hända att just denna paragraf kan vara av värde.

Fru talman! Margitta Edgren har frågat mig på vilket sätt jag har arbetat för att principen om en gemensam nordisk arbetsmarknad även skall gälla för sjuksköterskor. Jag har tidigare här i kammaren uttalat mig för att jag anser att det är av intresse att få frågan om legitimerade svenska sjuksköterskors rätt till motsvarande godkännande i övriga nordiska länder löst. Jag tog därför upp de svenska sjuksköterskornas problem på den nordiska arbetsmarknaden i Nordiska rådets generaldebatt i Köpenhamn i våras. Jag säger, nu som då, att det är angeläget att myndigheter, arbetsgivare och fackliga organisationer i de nordiska länderna med öppenhet, generositet och förståelse möter möjligheten att rekrytera arbetskraft från ett annat nordiskt land, även om detta innebär att den som anställs har förvärvat sin kompetens i ett annat utbildningssystem. Det är beklagligt att sjuksköterskor, som tidigare inte haft svårigheter att få anställning i ett annat nordiskt land, nu i vissa fall, om de har den nya utbildningen, har fått problem då de sökt anställning utanför Sverige. När jag säger beklagligt, ser jag inte frågan från myndigheternas synpunkt, för vi vill gärna behålla våra sjuksköterskor som arbetskraft, utan jag beklagar det med tanke på den enskilda individen, som jag anser inte skall behöva lida för att våra utbildningssystem är olika. Det är min förhoppning att det förslag till lösning av problemet som i början av juni skall beredas inom Nordiska ministerrådets socialpolitiska kommitté kommer att accepteras av samtliga nordiska länder.

Fru talman! Tack så mycket, utbildningsministern, för svaret. Även jag vill att vi skall få behålla våra svenska sjuksköterskor, men jag är ense med utbildningsministern om att det främst är fråga om vad de själva vill. De kan själva närmast uppfatta det som om det är någon sorts yrkesförbud. De har ju kommit i kläm i den här, något överdrivet, rasande kampen i Norge mellan Norsk sygepleieforbund och politikerna beträffande den framtida norska sjuksköterskebemanningen. I den kampen tar den norska organisationen till ojusta metoder. I en ledare i det senaste numret av tidningen Sygepleien skriver förbundets ordförande att det på lång sikt är bättre för vårdkvaliteten i Norge att man under en övergångsperiod går med på nödlösningar, som innebär att obesatta sjukskötersketjänster bemannas med tillfälligt förordnade undersköterskor eller outbildade. De grundläggan Prot. 1985/86:148 de kraven på kvalitet förändras inte då, menar det norska förbundet. Att 22 maj 1986 däremot godkänna våra svenska Vård 77-sjuksköterskor vore liktydigt med Om den i läraratt sänka kvalitetskraven. För mig förefaller det obegripligt att detta synsätt Åren ä a utbildningen inskulle kunna delas av den norska allmänheten eller av de norska politikerna, i a a gående undervissom har det yttersta ansvaret för vården. Faktum kvarstår, som utbildnings . äl sus ä é ningen om de mänskministern här har meddelat, att svenska myndigheter och svenska fackyrkes =... >. liga rättigheterna organisationer har talat för döva öron när de försäkrat att vår utbildning visserligen är annorlunda än Norges men inte sämre. Principbeslutet fattades 1981 och ikraftträdandet skedde 1983. Jag hoppas att utbildningsministern är beredd att efter junimötet rapportera eventuella framsteg. Något måste göras för att ge trovärdighet åt strävandena. Annars kan det av våra egna sjuksköterskor uppfattas som svek och som att vi egentligen anser att den svenska utbildningen är otillräcklig.
Fru talman! Frågan kommer att behandlas vid den socialpolitiska kommitténs möte i början av nästa månad. Når man då inte ett positivt resultat skall vi snarast ta upp frågan i Nordiska ministerrådet.
Fru talman! Jag hoppas att vi också är beredda att frångå överenskommelsen, om vi inte kan uppnå någon lösning. Det är inte just att låta våra svenska sjuksköterskor bli slagpåsar för norsk inrikespolitik och norskt revirbevakande.

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att undervisningen om de mänskliga rättigheterna skall uppmärksammas i den nya lärarutbildning som nu håller på att utformas. Riksdagen beslutade vid föregående riksmöte om en ny lärarutbildning för grundskolan . Universitetsoch högskoleämbetet har fått regeringens uppdrag att utarbeta en utbildningsplan för utbildningen. Utgångspunkten för detta arbete skall vara de uttalanden som gjorts i propositionen och i utskottsbetänkandet. I propositionen framhålls att blivande lärare bör få kunskap om de skilda ämnen som enligt läroplanen skall behandlas i undervisningen i skolan. Hit hör frågor om människans grundläggande frioch rättigheter. Jag anser det helt självklart att UHÄ därmed också uppmärksammar lärarnas utbildning i det viktiga ämnet mänskliga rättigheter.

Fru talman! Först ber jag att få tacka utbildningsministern för svaret, som visserligen andas en positiv inställning till frågan men inte innehåller något konkret svar, eftersom jag begärde förslag till åtgärder. Bakgrunden till min fråga är framför allt den osäkerhet som många lärare omvittnat när det gäller att på ett engagerande sätt undervisa eleverna om de mänskliga rättigheterna. Det är svårt att undervisa i detta ämne. Deklarationer och konventioner är abstrakta och svåra att förstå och ger möjlighet till inlevelse först när en kunnig lärare kan göra frågorna levande, bl.a. genom exempel från vardagen. Att vi lägger stor vikt vid dessa frågor visar de formuleringar som finns i läroplanerna. I Lgr 80 står det t.ex. att skolan skall fostra eleverna till insikt om att ingen människa får utsättas för förtryck och att ingen med problem och svårigheter får lämnas åt sitt öde. Ett utmärkt tillfälle att göra en insats är nu när den nya lärarutbildningen planeras. Inom t.ex. området internationalisering av undervisningen borde det finnas utrymme för att stärka de ämnesteoretiska kunskaperna om de mänskliga rättigheterna. Sverige har dessutom förbundit sig internationellt, t.ex. inom UNESCO och Europarådet, att vidta alla, som man säger, lämpliga åtgärder för att undervisning om mänskliga rättigheter skall bli en fundamental del av undervisning och yrkesutbildning. Det är starka ord det! Jag anser att det nu är särskilt lägligt att leva upp till dessa löften. Frågan kvarstår alltså: Hur tänker utbildningsministern visa att vi nu gör en rejäl insats för att öka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna?
Fru talman! Vid de olika utbildningsanstalterna för lärarutbildning arbetar man just nu med nya studieplaner. Jag är övertygad om att den dialog som Ylva Annerstedt och jag här har haft och där vi är helt eniga om frågans betydelse kommer att leda till att man ytterligare uppmärksammar detta viktiga ämne, om man inte gjort det förut.

Jag hoppas att vår diskussion i dag verkligen kommer att tjäna som ett memento i det fortsatta arbetet.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att hålla berörda yrkesfiskare skadeslösa vid en eventuell minutläggning vid Örsbaken i Södermanlands län. Den som till följd av försvarsinstallationer eller annat får vidkännas inskränkningar i möjligheterna att bedriva fiske på allmänt vatten har i princip inte några rättsliga möjligheter att få ersättning för den förlust som han lider. Om enskilt vatten berörs av en minutläggning eller någon annan försvarsinstallation, krävs jordägarens eller rättighetsinnehavarens samtycke till installationen. I annat fall måste tillstånd inhämtas enligt reglerna om expropriation eller förfogande. Det intrång som installationen innebär för jordägaren eller andra rättighetsinnehavare skall i sådana fall ersättas enligt vad som kan överenskommas eller beslutas i ärendet om expropriation eller förfogande.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Tyvärr är det inte särskilt uppmuntrande. Om jag har förstått saken rätt, är det huvudsakligen fiske på allmänt vatten som berörs i det här fallet. Det innebär att flertalet berörda yrkesfiskare under alla omständigheter inte lär kunna få kompensation enligt reglerna om ersättning vid expropriation eller liknande förfarande. Jag måste tolka försvarsministerns svar så, att regeringen inte har några planer på att hålla berörda yrkesfiskare skadeslösa på annat sätt. Detta är bekymmersamt. Det är visserligen riktigt att det inte går att med stöd i några lagar resa ersättningsanspråk. Men regeringen borde ändå vara medveten om att det finns en grupp yrkesverksamma som kommer att lida allvarlig skada i sin yrkesverksamhet genom en sådan här minutläggning. De här fiskarna kommer alltså att drabbas av betydande förluster till följd av försvarets åtgärder. Regeringen borde därför rimligen se till att dessa fiskare på något sätt kan hållas skadeslösa. Om en verksamhet drabbas av en naturkatastrof, försöker man ju ge de drabbade ersättning. I detta sammanhang drabbas alltså en verksamhet till följd av åtgärder från det svenska försvarets sida. Det är således orimligt att enskilda fiskare själva får bära kostnaderna för förlorat fiske till följd av nämnda minutläggning. Om nuvarande regler och lagar inte medger utrymme för ersättning, borde regeringen ta initiativ till regeländringar på detta område.

Fru talman! För att ytterligare klarlägga rättsläget vill jag framhålla att den som på grund av särskilt tillstånd från staten fiskar med fasta redskap inom ett allmänt vattenområde kan betraktas som sakägare i vattenrättslig mening. Om en försvarsinstallation utgör ett vattenföretag enligt vattenlagen, kan 67 följaktligen de yrkesfiskare som drabbas medges ersättning i vattenmålet. Beträffande de olika formerna av ersättning till yrkesfiske vill jag också peka på att regeringen i en kungörelse från år 1964 har föreskrivit att licensierade yrkesfiskare under vissa omständigheter kan få ersättning av staten då de hindras i fisket av militär verksamhet. Sådana ersättningsanspråk prövas av de lokala fiskeskyddsnämnderna. Jag känner inte förhållandena i Örsbaken tillräckligt väl för att kunna ha någon uppfattning om den nämnda kungörelsen kan tillämpas på försvarets verksamhet där.
Fru talman! Det kompletterande svaret lät något bättre än det första, eftersom försvarsministern nu pekade på ersättningsmöjligheter som skulle kunna vara tillämpliga i detta fall. Det är rimligt att även den som bedriver fiske med rörliga redskap och drabbas genom militära åtgärder skall få ersättning. Den fiskaren kanske drabbas lika hårt som den som har fasta redskap eller får betydande problem. Regeringen har tydligen inte någon mera bestämd uppfattning just i detta enskilda fall, och därför finns det anledning för regeringen att följa upp hur det handläggs och se om gällande regler är tillräckliga för att hålla berörda fiskare skadeslösa. Det är fråga om betydande åtgärder, i ett område där det bedrivs ett omfattande fiske, och det borde därför inte sakna ett allmänt intresse utöver fiskeskyddsnämndens ansvarsområde.

Fru talman! Gerd Engman har frågat mig om jag kan redovisa tidsperspektivet för det fortsatta arbetet med tillträdesskyddsutredningens överväganden. Utredningen om tillträdesskydd kommer om några dagar att redovisa sina förslag om skyddsoch kontrollområdenas utsträckning i framtiden. Förslagen kommer i sedvanlig ordning att remitteras till myndigheter och organisationer för synpunkter. Jag räknar med att det fortsatta beredningsarbetet sedan kan komma i gång i försvarsdepartementet under hösten 1986, med sikte på ett slutligt ställningstagande från regeringens sida under första halvåret 1987.
Fru talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret. Det kan tyckas vara en liten fråga jag tar upp, men ändå har den så stor betydelse att en särskild utredare har tillsatts för att ta fram förenklade regler för tillträde till bl.a. vår skärgård. Vi försöker med alla medel att sälja Sverige. Vår skärgård kan vi med rätta vara stolta över — den är något unikt att visa turister. Många svenskar har dessutom fritidshus eller båtar i skärgården och längs våra kuster. Själv har Prot. 1985/86:148 jag förmånen att få vistas i Roslagens vackra skärgård, men skulle jag - och 22 maj 1986 många med mig — få besök av utländska medborgare måste jag ha en framförhållning på flera veckor för att få tillstånd till kaffet på verandan eller strömmingsryckningen från båten. Så krångliga är reglerna. Jag har all respekt för att det kan vara en konflikt mellan de militära intressena och de intressen som jag nu för fram, men visst borde det vara möjligt att göra en avvägning, så att enskilda personers rörelsefrihet inte inskränks mer än vad som är sakligt motiverat. Jag hade satt stor tilltro till den särskilde utredaren. Tyvärr har sommar efter sommar gått, sedan 1982 när utredningen tillsattes, och inget slutbetänkande har varit i sikte. Även denna sommar kommer att förflyta med byråkratiskt paragrafrytteri. Inte heller i sommar kan vi mer spontant visa upp Calle Schewens Roslagen, om det skulle ligga i ett skyddseller kontrollområde. Det gäller inte bara Helsingforss skärgård utan också skyddsområden utanför Göteborg, i Blekinge, på norra Gotland och efter Norrlandskusten. Jag är därför glad över att försvarsministern nu ställer i utsikt att beslut i frågan kan fattas inför sommaren 1987. Därmed kan vi kanske nästa år krångelfritt få erbjuda utländska turister vår vackra skärgård.

Fru talman! Lars De Geer har frågat om jag är beredd att tillsätta en utredning som allsidigt belyser vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra de upprepade översvämningarna i Västerdalälvens dalgång och även berör hur kostnaderna för dessa åtgärder bör fördelas. De översvämningar som inträffade hösten 1985 i främst Gävleborgs och Kopparbergs län studeras för närvarande av kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser. I oktober 1985 tillkallade regeringen en särskild utredare, som har antagit namnet dammsäkerhetsutredningen , för att utreda dammsäkerhetsfrågor och överväga åtgärder i syfte att minska riskerna för och effekterna av översvämningar. Till utredarens uppgifter hör bl.a. att undersöka om det går att förebygga översvämningar osv. genom kompletterande vattenanläggningar. Jag vill erinra om att riksdagen åren 1977 och 1979 beslutat i fråga om Västerdalälvens utbyggnad. Till grund låg bl.a. utredningen rörande översvämningsskyddet i Västerdalälven som visade att det fanns möjligheter att genom andra åtgärder i form av invallningar och rensningar i älvfåran åstadkomma ett visst skydd mot översvämningarna. Vid riksdagsbehandlingen framhölls att arbetet med utredning och planläggning av åtgärder skulle genomföras av de berörda kommunerna. Länsstyrelsen skulle också medverka i arbetet. Arbetena har avsetts bli planerade så att de också kan skapa extra arbetstillfällen om behov uppstår av särskilda sysselsättningsinsatser. 69 minska sårbarheten inom försvaret I fråga om det generella ansvaret för att genomföra förebyggande åtgärder mot naturolyckor och om statligt stöd för sådana åtgärder ber jag att få hänvisa till bil. 3 till kompletteringspropositionen.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. På grund av att han varit på tjänsteresa en vecka har jag fått tid på mig att ytterligare undersöka vilka åtgärder de upprepade översvämningarna i Västerdalälvens dalgång kan föranleda. Därigenom har jag blivit övertygad om att de två av migi frågan prioriterade åtgärderna, nämligen enkla invallningar längs älven och rensningar i forsnackarna, med säkerhet räcker till för att lösa hela översvämningsproblemet och detta till relativt måttliga kostnader. Där behov av vägar föreligger, kan sådana till låga kostnader byggas på de längsgående dammarnas krön, vilket i vissa fall också kan underlätta turismen i älvdalen. Utvidgningarna av älvfåran i forsarnas övre del måste utföras på ett ur naturvårdssynpunkt acceptabelt sätt, så att inte högar av sprängsten och schaktmassor fördärvar forsarnas skönhetsvärden. I min fråga antydde jag en tredje åtgärd, som dock endast skulle tillgripas om de första två ej var tillräckliga för att lösa översvämningsproblemen. Nackdelarna med en damm vid Hälla är dock så påtagliga att den ej bör komma till stånd! Den blir mycket dyr, den gör ett oreparabelt intrång i mycket värdefull natur och den översvämmar en stor areal värdefull skogsmark. Sist — men förvisso inte minst — bör påpekas att dammen visserligen kan minska risken för översvämningar på grund av vårfloden men att den sannolikt ökar risken för översvämningar på höstarna. Detta är en dyrt förvärvad lärdom från höstens översvämningar i Dalarna och Hälsingland. Det räcker dock inte med att konstatera vilka åtgärder som erfordras för att lösa översvämningsproblemen i Västerdalälven — man måste ju också se till att åtgärderna blir vidtagna. Det statsrådet har redovisat är en omfattande utredningsapparat som de nu förekommande översvämningarna har föranlett. Men jag är inte riktigt övertygad om att åtgärderna bara därigenom kommer till stånd. De som bor i Västerdalälvens dalgång har anledning att förvänta sig att systematiska åtgärder för att minska riskerna för översvämning nu verkligen vidtas. För övrigt vill jag anmäla att bil. 3 till kompletteringspropositionen har föranlett en särskild motion från Hans Lindblad och mig rörande åtgärder mot översvämningar.
Fru talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att inför förestående försvarsbeslut förändra inriktningen av vårt försvar så att sårbarheten minskas och vår totalförsvarsförmåga därmed förbättras. Prot. 1985 87. Regeringens förslag kommer därvid att bl.a. CO '”försvarets utrustgrundas på förslagen i det betänkande som 1984 års försvarskommitté ning för mätning R radioaktivt nedfall kommer att framlägga under senhösten detta år. I enlighet med sina direktiv överväger försvarskommittén för närvarande vilken ambition som bör gälla i fråga om säkerheten för olika funktioner inom den civila delen av totalförsvaret. Jag har inte för avsikt att föreslå att några ytterligare direktiv ges till kommittén på detta område.

Fru talman! Jag får först tacka försvarsministern för svaret. Tyvärr tar försvarsministern i svaret inte ställning i frågan. Han hänvisar till en pågående utredning och verkar i övrigt inte ha för avsikt att själv påverka den utredningen i särskilt hög grad. Dessutom har Tjernobylkatastrofen visat att vår sårbarhet har ökat drastiskt, inte bara under krigsfara utan också på grund av de civila anläggningar som finns runt om. Det kunde ha funnits anledning att se över frågan om vår sårbarhet och också att ge ytterligare direktiv till försvarskommittén. Jag förmodar att försvarsministern i sitt senare svar kommer att utveckla vilka nya tankar som försvarsministern kan ha tänkt efter de senast inträffade händelserna.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat om en översyn av försvarets utrustning för mätning av radioaktivt nedfall och personalutbildning är motiverad med anledning av vad som inträffat. Den mätutrustning som försvarsmakten har och personalens utbildning avser i första hand mätningar efter anfall med kärnvapen, dvs. verksamhet i krig då förhållandena för civilbefolkningen är helt annorlunda än de är i fred. Utvärderingar kommer att göras av de svenska insatserna och erfarenheterna med anledning av olyckan i Tjernobyl. Jag utgår ifrån att utvärderingarna också kommer att innefatta frågan om mätutrustning och personalens utbildning rent allmänt. Jag vill tillägga att den utvärdering som energirådet har fått i uppdrag att göra skall leda till bl.a. förslag om hur man kan öka säkerheten i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands. Intill dess att utvärderingarna är klara är det inte motiverat med den översyn som Oswald Söderqvist har efterfrågat.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Olyckan i Tjernobyl och det kraftiga nedfallet över Sverige har väckt en del frågor om varför statens strålskyddsinstitut inte i första hand på ett mera bestämt sätt har utnyttjat den kapacitet, det kunnande och de resurser som finns på länsstyrelsernas försvarsenheter. Man kan naturligtvis också tänka sig de militära förbandens och enheternas resurser. Det är riktigt, som försvarsministern säger i svaret, att de svenska erfarenheterna skall utvärderas av energirådet — jag sitter själv där som vpk:s representant. Det som slår en när man hör framför allt chefen för SSI tala i massmedia och i andra sammanhang är just att SSI inte på något sätt har försökt mobilisera länsstyrelsernas resurser i detta sammanhang. Jag är inte ute efter en översyn av utbildningen för verksamhet under krig — den utbildningen är säkert bra — utan av hur man i detta speciella fall skulle ha kunnat använda resurserna för att täta nätet av mätpunkter och möjligheterna att prova nedfall osv. Det är ju inte bara på SSI som det finns kompetent personal. När man hör folk från SSI tala kan man ibland få den uppfattningen att det inte har funnits någon som har kunnat någonting om radioaktivitet i Sverige förrän SSI kom till. Det är grovt felaktigt. Inom försvaret har man jobbat med det sedan 1950-talet, och där finns mycket hög kompetens, lång erfarenhet och stort kunnande. Det borde utnyttjas bättre. Jag skulle gärna vilja att försvarsministern kunde lova att vi får en översyn och en sådan användning av dessa resurser.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat vilka åtgärder jag avser vidta inom den kommunala beredskapens område för att öka skyddet mot radioaktivt nedfall. I den proposition om räddningstjänstlag m.m. som regeringen den 15 maj 1986 beslutat förelägga riksdagen föreslås att länsstyrelsens ansvar inte skall begränsas till utsläpp från anläggningar inom landet. Också andra förslag i propositionen syftar till att effektivisera räddningstjänsten. Den pågående integrationen mellan fredsräddningstjänsten och civilförsvaret leder på sikt till en bättre beredskap på lokal nivå. Även hemskyddsorganisationen, som är under uppbyggnad, kan få betydelse i sammanhanget. Jag vill tillägga att den utvärdering av följderna av den svåra kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen som energirådet har fått i uppdrag att göra skall leda till bl.a. förslag om hur man kan öka säkerheten i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern också för svaret på den här 22 maj 1986 frågan. Den berör samma område som den förra. Det är viktigt att vi får en avsevärt skärpt beredskap på det kommunala planet. Det har att göra med den nya organisationen av hemskyddstjänsten, den nya räddningstjänstorganisationen, osv. Från statens kärnkraftinspektion har det sagts att vi kan räkna med en kärnreaktorkatastrof ungefär vart tionde år. Det upprepas i dagens tidningar av generaldirektören för SSI. Han talar enbart om sovjetiska reaktorer, men det kan precis lika gärna bli någon i England, Frankrike eller någon annanstans. Det betyder, som försvarsministern också sade, att olyckor utanför våra egna gränser på ett helt annat sätt än tidigare kan komma att beröra svenska kommuner. Man kan gå så långt att man säger att vi kanske inte längre kan tala om kärnkraftskommuner — Östhammar, Oskarshamn, osv. — utan att alla svenska kommuner kan råka ut för att bli kärnkraftskommuner i den meningen. Det är då oerhört viktigt att man får till stånd en förbättring av skyddet. Här blir kommunerna i fortsättningen mycket viktiga. Det måste bli en mycket kraftigare betoning av detta. Den proposition som försvarsministern här nämnde och i vilken man tagit upp de här frågorna är viktig i sammanhanget. Vi måste med mycket stor uppmärksamhet arbeta för att få till stånd en bättre beredskap och ett bättre skydd för de svenska kommuninvånarna än vad vi har haft hittills. Det här är ett nytt läge — vi måste tänka om, det måste bli ett helt annat arbete inriktat på de här sakerna.

Fru talman! Hans Lindblad har frågat mig om jag avser att utvärdera den roll länsstyrelsen i Gävleborgs län haft i samband med informationen rörande radioaktivt nedfall från kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen. Låt mig först säga att länsstyrelsen i Gävleborgs län inte har någon egen expertis vad gäller kärnkraftsolyckor och inte heller några egna instrument för att mäta radioaktivitet. Länsstyrelsen har i första hand varit hänvisad till att vidareförmedla uppgifter från strålskyddsinstitutet. Det är självfallet viktigt att informationen och samarbetet i övrigt mellan statliga myndigheter fungerar smidigt. En snabb och säker information till allmänheten är en väsentlig del av beredskapen. Regeringen har nyligen givit energirådet i uppdrag att bl.a. lämna förslag som ökar säkerheten i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands. Frågan om hur informationen bör spridas blir därmed föremål för ytterligare granskning. Jag utgår från att länsstyrelsernas roll därvid kommer att belysas mot bakgrund av gjorda erfarenheter, bl.a. då hur informationen mellan Fö myndigheterna har fungerat.
Fru talman! Låt mig tacka civilministern för svaret. Gävleområdet tycks vara den del av Sverige som har utsatts för de kraftigaste nedfallen efter kärnkraftshaveriet i Sovjet. Man kan fråga: När hände det senast att människor i vårt land på allvar övervägt — och i vissa fall enomfört — evakuering av sina barn från hemorten av rädsla för vad som annars skulle kunna hända? Jag måste tyvärr konstatera att myndigheterna snarast förvärrat situationen genom att informationen fungerat så illa. För den enskilde har det tett sig som ett ofta obegripligt bollande med risktal. I en situation då en viss del av landet är särskilt utsatt borde det vara självklart att länsstyrelsen där tar på sig huvudansvaret för att se till att människor har någonstans att vända sig med sina frågor. Det är sant som civilministern säger, att länsstyrelsen inte själv har expertis på området. Länsstyrelsen borde dock naturligen vara det organ som samlar information från andra och lämnar den till enskilda. Det är inte rimligt att den enskilde skall ringa centrala myndigheter för att få information. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har emellertid inte tagit detta ansvar. Den valde att stänga växeln och ställa in verksamheten de många helgdagarna på sistone; myndighetens ledighet ansågs viktigare än människors oro. Landshövdingen har gått ut med uttalanden av innebörd att människor alltid har anledning att känna oro och han menar att det som hänt återigen visar att de som sitter i Helsingfors och bestämmer har tänkt fel. Jag vill inte betygsätta uttalandet som sådant, men det var inte det budskap från den främst ansvariga myndigheten som i detta läge skulle ha gett människor större klarhet. När länsstyrelsen till slut ändå beslöt inrätta en telefonsluss för att kunna ge svar på människors frågor, svar som länsstyrelsen själv hade fått från centrala myndigheter, så började denna verksamhet först igår. Beskedet om telefonslussen förenades med att chefen för länsstyrelsens försvarsenhet riktade hård kritik mot statens strålskyddsinstitut för att institutet haft så dålig informationsberedskap. Detta påminner om hur samma länsstyrelse i höstas skyllde på SMHI för att ett telexmeddelande därifrån med varning för översvämning inte av länsstyrelsen sändes vidare till Ovanåkers kommun. Länsstyrelsen måste ta ansvaret för att i dessa fall ge information till människorna. Ingen central myndighet kan göra detta. Jag vill fråga civilministern om han delar min uppfattning att det som hänt bör aktualisera en genomgång av det sätt på vilket länsstyrelserna lever upp till det beredskapsansvar som statsmakterna har ålagt dem.
Fru talman! Får jag erinra om att jag utgår från att också länsstyrelsen och dess organisation och informationen därifrån är frågor som kommer att tas upp i samband med den organisationsöversyn som skall genomföras inom ramen för det arbete som jag nämnde i mitt svar. Låt mig emellertid också säga till Hans Lindblad att jag själv har börjat låta mig informeras om situationen ute på länsstyrelserna. Denna information bekräftar att man där har mött väldigt många frågor och har haft besvär att fullt ut klara av att Prot. 1985/86:148 lämna så mycket information som önskats. SÅ maj 1986 Regeringen har också i dag fört diskussioner om detta. Jag har i ett pressmeddelande sagt att en särskild statssekreterargrupp kommer att inrättas inom regeringskansliet med uppgift att initiera och samordna åtgärder som kan vara befogade. Tanken är också att jordbruksminister Svante Lundkvist och gruppens ordförande, Odd Engström, skall besöka Uppsala, Gävle och Västerås för att på plats diskutera erfarenheter. Redan med detta initiativ vill vi ta hänsyn till kritiken och vad som har sagts i denna diskussion.
Fru talman! Jag tackar för beskedet att regeringen vill göra en genomgång nu. Jag tror i och för sig inte att länsstyrelsen i Gävle är sämre än länsstyrelserna på andra håll. Vad det är fråga om, eftersom man inte har tränat kreativitet i sådana här sammanhang, är att man ställs inför oväntade situationer. Men det är just för oväntade situationer som det måste finnas ett fungerande samordnande organ på länsnivå, och det skall vara länsstyrelsen. Det är klart att det är svårt att veta sådant här i förväg.
Förenade Fabriksverken har fått en stororder på det nya granatgeväret AT-4 av den amerikanska armén. Vapnet är lätt att bära med sig och kommer med största sannolikhet att ingå bl.a. i de offensiva s.k. brandkårsstyrkorna som snabbt skall kunna rycka ut för att försvara amerikanska intressen. Riksdagens riktlinjer för krigsmaterielexport säger att man i varje exportärende skall väga in ”det sätt på vilket materielen kan väntas bli använd”. Detta har tolkats som att endast export för defensiva ändamål kan godkännas.
Man måste alltså vara beredd på många olika saker, och jag tror att det är bra att ta till vara det här tillfället för att se vilka erfarenheter man kan dra, så att alla länsstyrelser kan bereda sig för att möta olika tänkbara situationer, både i fredstid och i mer besvärande lägen.
Räknar ni med att USA kommer att använda FFV:s granatgevär AT-4 i sina offensiva ”brandkårsstyrkor” och anses i så fall exporten förenlig med riksdagens riktlinjer för krigsmaterielexport?

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag räknar med att USA kommer att använda FFV:s granatgevär AT-4 i sina offensiva ”brandkårsstyrkor” och om exporten i så fall anses förenlig med riksdagens riktlinjer för krigsmaterielexport. FFV har under senare år fått tillstånd till export av ett antal AT-4-vapen för tester och provskjutningar i USA vilket lett till en order. I samband med tillståndsgivningen har bedömningar gjorts att exporten i fråga är förenlig med riksdagens riktlinjer för krigsmaterielexport. Ärendet har också föredragits i utrikesnämnden liksom i den rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor. AT-4 är framtaget av FFV i samarbete med försvarets materielverk, för att få ett lätt, bärbart engångsvapen, användbart vid mindre infanteriförband som skydd mot bepansrade och beväpnade fordon. Vapnets karaktär och det sätt på vilket det kan användas har vägts in i de bedömningar som gjorts beträffande den utförsel som skett. Den bedömning som görs i det enskilda fallet går inte in på vilka förband köparlandet tilldelar vapnet. Vi skulle självfallet inte heller själva acceptera en sådan inblandning i samband med 75 svensk försvarsmaterielanskaffning utomlands.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikeshandelsministern för svaret på min fråga.

Därför skulle det vara möjligt att sälja dem till USA. Det är bakgrunden till denna koppling, som Mats Hellström avvisar den här gången, vilket ju är litet egendomligt. Vi kan diskutera vad som är defensiva och icke defensiva vapen. Nu skriver Mats Hellström att vapnen är avsedda som skydd mot bepansrade och beväpnade fordon. Men om de används som skydd mot bepansrade och beväpnade fordon i ett läge där USA går till angrepp, blir det ju i ett offensivt sammanhang. Här råder alltså den vanliga begreppsförvirringen. Över huvud taget kan vi diskutera USA:s roll som köpare av svenska vapen. Vi kan ju titta på bestämmelserna igen, precis som vi gjorde i fallet DIVAD. Riskerar USA att komma i väpnade konflikter, punkt 2 i våra lagbestämmelser? I så fall skall USA inte få köpa. Vi vet att den risken föreligger varenda dag. Vi vet att USA indirekt eller direkt är inblandat i konflikter nästan ständigt och jämt och alltså är diskvalificerat att köpa svenska vapen. Den här affären, precis som alla andra, borde naturligtvis mot den bakgrunden inte ha kommit till stånd. Vapnen kommer att användas i USA:s Central command, kanske i andra förband, vid offensiva operationer på olika platser i världen. Som vanligt är det fråga om ett felaktigt förfarande. Den här affären hade inte kommit till stånd, om man följt lagen så som den är skriven.
Fru talman! Först till historieskrivningen om DIVAD. Oswald Söderqvist citerade fel, i varje fall när det gäller mig. Den debatt som fördes om DIVAD gällde huruvida detta var ett vapen som skulle vara skräddarsytt för just dessa styrkor. Jag hävdade att det inte var så. Det visade sig senare att många påståenden som gjordes av kritikerna i DIVAD-debatten var felaktiga. Här gäller det inte skydd för bepansrade fordon utan skydd mot dem. Det är ett lätt engångsvapen, ett slags pansarskott, som framför allt är tänkt för värnpliktiga som skydd för individen. De skall kunna skydda sig om de angrips av bepansrade fordon. Det är inte ett vapen som man laddar om och för med sig. För individen innebär det att man försöker skydda sig om ett pansarfordon dyker upp genom att skjuta av vapnet och sedan slänga det. Det är alltså en annan typ av vapen än det jag tror Oswald Söderqvist refererade till.
Fru talman! Det är helt ointressant om det är ett engångsvapen eller om det kan laddas om. Det har inte ett dugg med saken att göra, Mats Hellström. Låt oss gärna kalla det för engångsvapen, vilket det är, ett slags pansarskott. Men världen, då är det ett anfallsvapen även om den enskilde soldaten i det SR Om planerad försälj enskilda förbandet använder det för att skydda sig själv. Det är USA som SK i j ning till USA av granatnation som anfaller med styrkor, inte sant? sd gevär Vi måste försöka komma ifrån dessa hårklyverier och sätta in saken i sitt stora sammanhang. Om vapnet används i offensiva sammanhang är det ett offensivt vapen just då, även om det skyddar den enskilde soldaten på slagfältet. Hårklyverier kan vi inte godkänna. Och därför borde i alla sammanhang som avser USA gälla att vapen inte får säljas till det landet.
Fru talman! Självfallet finns det ingen klar distinktion mellan offensiva och defensiva vapen. Vapen kan användas på olika sätt, det håller jag med Oswald Söderqvist om. Men vår lagstiftning utgår ifrån att man skall pröva ett vapens huvudsakliga syfte. Vi vill i Sverige ha en profil på vår egen vapentillverkning som just tar hänsyn till att värnpliktiga skall kunna använda vapnen för att försvara vårt land. Det finns ju i andra länder vapenindustrier som utvecklar vapen med mera klart offensivt syfte, även om givetvis även defensiva vapen kan användas offensivt. Vi anser oss inte ha skäl att utveckla sådana offensiva vapen. Vi anser däremot att vi behöver en vapenindustri i Sverige som skall se till att vi på bästa möjliga sätt kan försvara vårt land. Skall den vapenindustrin kunna finnas, så behövs också en viss export för att den skall kunna utvecklas.
Fru talman! Det är helt korrekt, Mats Hellström. Den stora skillnaden är att den svenska försvarsmakten och den svenska armén aldrig någonsin haft några planer på att upprätta någon Rapid Deployment Force eller någon Central Command för att gå till angrepp mot andra stater eller skicka förband kors och tvärs runt världen. Det är detta som är den stora skillnaden, och då spelar det ingen roll hur vapnet kommer till användning. Det borde inte få säljas till ett land som USA. Att vi har det är en annan sak. Att vi använder det för att försvara oss — enbart försvar, vi anfaller ingen — det är en annan sak. Men försök inte jämföra oss med stormakten USA och dra några växlar på den jämförelsen. Denna affär är felaktig. Den bryter mot lagen och den skulle aldrig ha kommit till stånd.

Fru talman! Låt mig inledningsvis uttala regeringens fördömande av Sydafrikas attacker mot grannländerna. Ännu en gång har den sydafrikanska regimen gett bevis på sitt allt brutalare våld i syfte att slå vakt om apartheidpolitiken. Angreppen mot Zimbabwe, Zambia och Botswana, som av Sydafrika angetts rikta sig mot ANC-mål i dessa länder, har drabbat oskyldiga civila. Att de i tiden sammanfaller med samväldets pågående arbete för att få till stånd en dialog mellan Sydafrika och ANC visar uppenbart den sydafrikanska regimens ointresse för en fredlig lösning på konflikten i södra Afrika. Beträffande frågan om dispens för de svenska företagen vill jag anföra följande. Investeringsförbudet har varit i kraft sedan juli 1979, dvs. i nästan sju år. Under denna period har dispensreglerna tillämpats mycket restriktivt. I bedömningen av ansökningarna har regeringen självklart även tagit hänsyn till och vägt in händelseutvecklingen i Sydafrika. Således föranledde den allt våldsammare utvecklingen i Sydafrika under 1985 regeringen att i september samma år meddela sin avsikt att inte bevilja några dispenser under återstoden av år 1985. I december förra året uttalade riksdagens utrikesutskott att man ”förutsätter att regeringen i varje fall under den tid undantagstillstånd råder i någon del av Sydafrika, inte — utom i undantagsfall, då t.ex. uppenbara sociala eller humanitära motiv föreligger — kommer att medge dispenser från det gällande investeringsförbudet eller sådan rätt till särskilda åtaganden som stadgas i Sydafrikalagens 8 §”. Riksdagen antog ett uttalande med motsvarande innebörd för en vecka sedan i samband med behandlingen av regeringens skrivelse med redogörelse för de svenska företagens verksamhet i Sydafrika. Nuvarande ordning ger, som jag redan sagt, regeringen alltid möjlighet att avslå en ansökan om dispens med beaktande av bl.a. den politiska utvecklingen i Sydafrika. Så länge den nuvarande situationen består, och där det inte finns några tecken på en vilja till en förändring av systemet, kommer regeringen inte att, utom i de undantagsfall riksdagen talar om, dvs. då uppenbara sociala eller humanitära motiv föreligger, bevilja några dispenser eller medge några särskilda åtaganden.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. De senaste åtgärderna från apartheidregimen i Sydafrika visar dess oerhörda brutalitet och hänsynslöshet. Jag tänker på terrorbombningarna mot Zimbabwe, Zambia och Botswana, där oskyldiga människor har drabbats. Apartheidregimen trappar upp våldet och brutaliteten, och det måste man naturligtvis möta också internationellt. Vi protesterar mot och uttalar vårt fördömande av regimens agerande, och det har också utrikeshandelsministern gjort. Frågan är emellertid om man inte måste ta nya tag på detta område. Vi vet att de svartas organisationer i Sydafrika, exempelvis UDF och ANC, liksom Prot. 1985/86:148 frontstaternas regeringar har vädjat om en total ekonomisk bojkott. Kan vi 22 maj 1986 inte ta det steget, borde vi över huvud taget inte bevilja några dispenser, inte år la ä 5 Om indragning av heller undantag av sociala och humanitära skäl. Jag tycker inte att det finns Breg ; sf a dispenserna för någon anledning att bevilja sådana. De svartas organisationer och represenv dj i S Ra . + Svenskaföretags tanter har ju inte accepterat ens dessa dispenser. Sådana hjälper dem inte i =” É a s 2 z ANS a investeringar deras situation. De säger att man så långt som det är möjligt skall isolera = 7 s i Sydafrika denna avskyvärda regim. Jag tycker att det är ett i och för sig rätt långt steg som regeringen tagit, men jag förstår inte motiveringen för undantagsfallen i den fruktansvärda situation som vi nu vet råder i södra Afrika. Jag tycker att utrikeshandelsministern och regeringen här kunde deklarera att några dispenser inte skall ges ens i undantagsfall.
Fru talman! De undantagsfall som riksdagen har avsett när man talat om sociala och humanitära skäl gäller i första hand situationer av typen att en maskin står inför ett haveri, varvid man riskerar att arbetare skadas eller kanske dödas, om maskinen fortsätter att gå utan att repareras eller på något sätt åtgärdas. Det är fråga om sådana rent humanitära undantag. Jag tror inte att någon av oss här skulle vilja att man utsätter människor för risker till deras liv genom att låta maskiner fortsätta att gå utan att ersättningsåtgärder sätts in. Det är alltså denna typ av humanitära undantag som regeringen har åsyftat och som regeringen har refererat till. Regeringen avser icke under några omständigheter att lämna dispenser i övriga typer av fall, så som jag har framhållit i svaret. Vi avser under nuvarande omständigheter heller icke att göra sådana särskilda åtaganden som är möjliga inom ramen för Sydafrikalagen. Jag håller helt med Bertil Måbrink om att det är oerhört viktigt att vi stärker opinionsbildningen internationellt. Vi försöker också fortlöpande bidra till detta. Så sent som för någon vecka sedan beslöt regeringen om ett förbud mot teknologisk överföring till Sydafrika, och vi har också meddelat att vi avser att vidta ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse de här begränsningarna vad avser dispensförfarandet. Beträffande undantagen av humanitära och sociala skäl vill jag säga att en maskin som är trasig och som fortsätter att gå naturligtvis kan skada människor. Då kan man ordna det på ett annat sätt. SKF, Volvo, Alfa-Laval eller vad det nu är för företag får stänga av denna maskin. Det är ett sätt att förhindra att människor skadas i stället för att utnyttja undantagsmöjligheten och ge dispens för att maskinen skall kunna repareras. Jag hänvisar fortfarande till de svartas vädjanden. Även i sådana här fall säger de väldigt klart ifrån. Jag tror att situationen nu är sådan att ett ställningstagande — det lilla ytterligare steget, om jag får säga så — är väldigt betydelsefullt för att förbättra situationen i södra Afrika.
Fru talman! Jag tror inte att det hjälper i den här frågan att föra en diskussion om den typ av undantag som riksdagen avsåg med sitt, så vitt jag vet, enhälliga beslut — jag har för mig att även vpk ställde sig bakom det. Avsikten är inte att hamna i orimliga situationer där man genom attinte göra insatser direkt skadar människor. Det kan vara fråga om utsläpp av gifter eller haverier som medför skada eller ohälsa för människor eller ekonomisk förlust. Vad vi skall koncentrera oss på är naturligtvis de viktiga frågorna, den vanliga typen av dispensansökningar. Där har riksdagen konstaterat att sådana skall beviljas under nuvarande omständigheter. Det är också viktigt att näringslivet självt lojalt följer regeringens rekommendationer i fråga om handeln med Sydafrika. Jag kan också nämna att när det första halvårets statistik är klar, kommer vi att göra en ordentlig genomgång och se om näringslivet följt våra intentioner eller inte. I annat fall får man införa övervakningslicenser. Samtidigt tar vi internationella initiativ. Vi hoppas att vi med ensidiga åtgärder som Sverige vidtagit inom ramen för de internationella reglerna kan påpeka för andra länder att det är möjligt att vidta ensidiga åtgärder, såsom Sverige gör, och därmed får åtgärderna internationell vidd.
Fru talman! Jag vill till utrikeshandelsministern säga att riksdagen fattade det beslut som vi åberopar före den senaste händelsen, alltså apartheidregimens terrorbombningar mot de tre frontstaterna. Det var inte en enig riksdag som fattade beslutet, för vpk hade en reservation där vi föreslog införandet av en total ekonomisk bojkott mot Sydafrika. Vi tyckte ändå att det var ett ganska långt gående steg som utrikesutskottet gjorde när man begränsade dispenserna så mycket. Om utrikesutskottet nu skulle diskutera frågan, skulle man kanske också avskaffa det här undantaget.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om regeringen kommer att vidta åtgärder om Aktiebolaget Trav och Galopp beslutar återgå till det gamla radpriset om V 65-omsättningen visar stadig minskning. Jag vill först erinra om att det är ATG:s styrelse som själv bestämmer insatsbeloppets storlek för V 65. Det finns ingen anledning för mig att nu ha några synpunkter på det hypotetiska fallet att ATG:s styrelse skulle besluta om en sänkning av insatsbeloppet. Jag vill tillägga att det enligt min mening är för tidigt att av utvecklingen hittills efter radprishöjningen dra några slutsatser beträffande omsättningen på sikt.
Fru talman! Under 1985 spelades för nästan 1,4 miljarder på V 65 av 22 maj 1986 700 000-800 000 personer varje vecka i det populära spelet. För två månader sedan höjdes insatsen per rad från 60 öre till I kr. Många hade då uttalat sina farhågor över att omsättningen skulle minska och att travsporten och staten skulle få lägre inkomster. Dessa farhågor delades inte av statsrådet Johansson — tyvärr, och det säger jag utan någon form av skadeglädje. Statsrådet hade fel, och vi som varnade hade rätt. Det har, fru talman, från flera håll — och det är detta som är bakgrunden till min fråga — talats om att det inte var Aktiebolaget Trav och Galopp som ville genomföra höjningen, utan detta skedde efter påtryckningar från finansdepartementet i syfte att få in mera i skatt. Om detta är fel, kan jag bara beklaga att svensk travsport är i händerna på en sällsynt samling inkompetenta styrelseledamöter i Aktiebolaget Trav och Galopp, vilka borde söka annan verksamhet. Fru talman! Efter statsrådets svar här i dag är det helt klart att om denna omsättningsminskning kvarstår finns det ingen anledning för Aktiebolaget Trav och Galopp att inte återgå till det tidigare priset på V 65 å 60 öre. Det är bra att vi i dag har fått ett klargörande, så att ingendera parten, varken ATG eller finansdepartementet, kan skylla på att det är den andre som ligger bakom höjningen.
Fru talman! Två saker: Den ena är att man bör avvakta med att lämna ett omdöme om omsättningens utveckling. Den andra är att jag har deklarerat att det är styrelsen som fattar besluten om radpriset.
Fru talman! Jag noterar att det är sju veckor sedan man höjde radpriset från 60 öre till I kr. — en höjning med 67 96 som är helt enastående vad gäller svenskt totalisatorspel. Under samtliga sju veckor har man noterat en minskning. Förra veckan lämnades det in 241 000 kuponger, och det är 100 000 mindre än motsvarande vecka förra året. Det är helt klart att intresset för denna mycket populära spelform, som för övrigt är grunden för den i dag mycket framgångsrika svenska travsporten, är vikande. Jag tycker det är bra och tackar för att statsrådet betonar att statsrådet och hans departement inte har någon anledning att gå in med pekpinnar till Aktiebolaget Trav och Galopp om hur man skall besluta om radpriset. Därför finns det ingen anledning för Aktiebolaget Trav och Galopp att inte återgå till det tidigare radpriset.
Fru talman! Jag vill rätta Sten Andersson i Malmö på ett par punkter. Det har inte varit en minskning av omsättningen under sju veckor, däremot i fem av de sju. Dessutom kan mycket väl synpunkter på radpriset framföras av de statliga representanter som finns i ATG:s styrelse.
Fru talman! Statsrådet kan alltså trots allt ha synpunkter. Men då kvarstår frågan: Finns det anledning, i ett läge då omsättningen stadigt har sjunkit, att vidta en så kraftig höjning som 67 96, när samtliga inblandade talar om att det är detta som är orsaken till att så många svenskar har tappat sitt intresse för V 65? Jag hoppas att det sista statsrådet sade inte var inledningen på något agerande bakom kulisserna för att bibehålla det nuvarande, för svensk travsport helt förödande radpriset, utan att man i Aktiebolaget Trav och Galopp i gärning själv kommer att få bestämma vilket pris man vill ha på V 65-raderna i fortsättningen.

Fru talman! Britta Bjelle har frågat mig varför regeringen inte föreslår riksdagen en lagreglering av kollektiva hemförsäkringar. Bakgrunden till frågan är att försäkringsverksamhetskommittén i sitt delbetänkande Gruppförsäkring föreslagit ett tillägg till försäkringsrörelselagen, innebärande att ledningen för ett försäkringsbolag skall se till att gruppförsäkringsavtal innehåller en föreskrift om rätt för medlemmar i gruppen att inte omfattas av försäkringen, dvs. att de skall ha s.k. reservationsrätt. Jag har ansett att någon sådan lagregel inte erfordras om garantier på annat sätt kan skapas för att den enskilde skall ha reservationsrätt. Försäkringsinspektionen har under remissbehandlingen och i andra sammanhang klargjort att den delar kommitténs uppfattning att en medlem i en sammanslutning alltid skall ha rätt att stå utanför en gruppförsäkring. Vidare vill jag erinra om att några remissinstanser ansett att en lagreglering skulle innebära ett ingrepp i föreningsrätten. Mot denna bakgrund har jag avstått från att föreslå en lagreglering av kollektiva hemförsäkringar.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är beklagligt att riksdagen har berövats möjligheten att debattera en så viktig fråga som kollektiva hemförsäkringar. Det finns flera skäl till det. Det första är att försäkringsverksamhetskommitténs betänkande togs av knappast möjliga majoritet. I utredningen sitter det åtta ledamöter jämte ordföranden samt tre experter. Fyra ledamöter reserverade sig, liksom två av experterna. Ordföranden fick alltså utslagsröst. För det andra anser vi i folkpartiet att myndigheterna redan i dag har ett hårt grepp om den enskilde individen och att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet är viktigt att stärka individernas ställning gentemot myndigheter och starka organisationer i stället för tvärtom. Som exempel på det sista kan nämnas att konsumentlagstiftningen, som tillkom 1980, just gick ut på ge konsumenterna starkare ställning i förhållande till försäkringsbolagen när Prot. 1985/86:148 det gällde försäkringar för enskilt ägande. Genom regeringens agerande blir 22 maj 1986 den lagstiftningen satt ur spel, och individen får ett försvagat rättsskydd på det här området. För det tredje har regeringen själv sagt i sin kommuniké att kollektiva obligatoriska hemförsäkringar kan strida mot principen om en sund utveckling av försäkringsverksamheten. Ändå vill regeringen, till skillnad från kommittén, låta obligatoriet bestå beträffande redan aktuella försäkringar. Därför är min fråga till statsrådet: Är det regeringens mening att inte reglera den här frågan på annat sätt än genom det beslut som redan har offentliggjorts?
Fru talman! Mitt svar till Britta Bjelle är ja. Regeringen har tagit ställning till det förbud mot godkännande av kollektiva hemförsäkringar som beslutades 1984. Vi ville först utreda frågan. Det är nu gjort, och vi har stannat för att en lagreglering inte behövs. Vi har en särskild försäkringsinspektion som kan slå larm, om utvecklingen skulle gå i fel riktning. Det har vi slagit fast i det här beslutet. Utredningens majoritet slog fast vissa principer, och det är dem som regeringen nu har ställt sig bakom i sitt beslut. Statsmakterna anklagas ofta för att reglera medborgarnas tillvaro för mycket. Här har vi funnit att vi kan avstå från en lagreglering och ändå uppnå vad vi vill åstadkomma, och det tycker vi är bra. Sedan vill jag säga till Britta Bjelle: Riksdagen berövas inte möjlighet att debattera kollektiva hemförsäkringar därför att regeringen inte föreslår en lagreglering. Bl. a. i dag har vi en sådan diskussion.
Fru talman! Jag menade möjligheten att debattera hur vi skulle utforma den lagstiftning som skulle skydda individerna i den här frågan. Det är riktigt att försäkringsinspektionen nu kan se på vad som har sagts i försäkringsverksamhetskommitténs betänkande. Men som jag redan sagt togs det betänkandet med knappast möjliga majoritet, och att använda det som något rättesnöre för försäkringsinspektionen förefaller mig litet säreget. Dessutom är faktiskt lagstiftning ganska bra för att skydda individen. Vad har individen för möjligheter att skydda sin ställning med det uttalande som regeringen har gjort?

Fru talman! Någon tog illa vid sig av att jag pekade på den borgerliga oenigheten i fråga om regionalpolitiken, om man fick utläsa den via utskottsbetänkandet. Det jag tillät mig göra var bara att peka på det faktum att endast 1 av 75 reservationer till utskottsbetänkandet är en gemensam borgerlig reservation. Den samlade borgerliga enheten är inte större än så. Det är ett gott betyg från borgerligheten för den socialdemokratiska regionalpolitiken, eftersom man samlat på den borgerliga sidan accepterar uppläggningen av denna politik. På åtskilliga punkter har man också, efter vad jag har förstått, respekt för att den regionalpolitik som nu förs ligger rätt, med hänsyn till de problem som vi har. Jag skall ta upp två frågor som har aktualiserats i debatten. Man har försökt göra ett nummer av att man har föreslagit en höjning av länsanslaget. Någon hävdade att det skulle finnas en majoritet för en dylik höjning. Jag förstår inte riktigt den tolkningen. Jag har inte kunnat se någon sådan majoritet. Man har också försökt ge sken av att det är en anslagshöjning som fordras för att vi skall lösa de regionalpolitiska problemen. Det är närmast den frågan som jag skulle vilja ta fatt i. Om det vore så enkelt som här har gjorts gällande, skulle regeringen inte ha tvekat. Det vore en nåd att stilla bedja om att på det sättet kunna lösa skogslänens allvarliga problem. Dess värre är det inte så lätt. Jag har tidigare i riksdagen sagt till centerpartiets företrädare att det är oansvarigt att försöka inbilla människorna att centern har någon sådan simsalabimlösning. Vi har verkligen ansträngt oss från regeringens sida. Vi har mer än fördubblat bidragen sedan vi tillträdde i oktober 1982. Men jag vill för den skull inte hävda att de regionalpolitiska problemen är lösta. Det är faktiskt jag som har stått i riksdagens talarstol och gång på gång sagt att vi har utomordentligt stora problem och att utvecklingen på flera områden nu går åt fel håll. Jag har i dag angripits därför att jag har varit så öppen och självkritisk när jag har betraktat utvecklingen. Men det värsta man kan göra för framtiden är faktiskt att lura sig själv genom att beskriva utvecklingen på ett annat sätt än som den verkligen är. Det viktigaste är vad insatserna innehåller. För att nå en lösning på de regionalpolitiska problemen krävs ett långsiktigt, tålmodigt arbete på att bygga upp regionernas egna förutsättningar att utvecklas. Det gäller att bygga upp infrastrukturen, sprida tekniken och satsa mer på utbildning och teknikutveckling. På dessa områden har vi åstadkommit oerhört mycket. En lång rad teknikoch utvecklingscentra har dragit i gång. Ytterligare ett stort antal är under planering och kommer att bli verklighet under de närmaste åren. Det är i dag ingen brist på pengar till denna typ av insatser. Det finns sedan regeringsskiftet 1982 inget ekonomiskt sunt och i övrigt vettigt projekt som har fallit på grund av penningbrist. Det får inte heller ske i fortsättningen. Jag är naturligtvis på det klara med att många länsstyrelser gärna skulle ha mer pengar till sitt förfogande, men det är någonting helt annat än att tro att ytterligare 250 milj.kr. i ett slag skulle lösa alla problem. Så några ord om den regionala utvecklingen. Jag har här i kammaren, i Prot. 1985/86:148 tidningar och från talarstolar i politiska sammanhang haft många debatter 22 maj 1986 med centerpartiet om den regionala utvecklingen. Oftast när jag har avslutat dessa debatter har jag varit stärkt i min uppfattning att regeringspolitiken är rätt. Men jag skall gärna erkänna att det är litet tålamodsprövande att ständigt behöva be centerpartisterna hålla sig till sanningen då de beskriver den regionala utvecklingen. Jag upphör aldrig att förvånas över centerpartisternas sätt att handskas med fakta. Vid den tidpunkt 1976 när centern tog hand om regionalpolitiken var skogslänens befolkning i ökande. Ökningen avtog sedan år från år under den borgerliga perioden, och 1980-1981 förbyttes ökningen i en minskning. Det år då centern fick överlämna ansvaret för regionalpolitiken minskade befolkningen i skogslänen med 4300 personer. Det är klart att den minskningen inte upphörde på valnatten bara därför att det blev regeringsskifte. Detta var ju den politik som centerpartiet hade fört med hjälp av de andra borgerliga partierna och som hade lagt grunden till en fortsatt negativ befolkningsutveckling och en fortsatt negativ utveckling ute i regionerna. Nu beskriver centern det här som en framgångsrik politik, och.jag kan inte göra någonting åt det. Men då frågar jag mig: Vilka ambitioner har man, om man beskriver detta som en framgångsrik politik? Industrisysselsättningen i skogslänen minskade ju med 34 000 personer under dessa år. Är det den utvecklingen som centern vill ha tillbaka? Något sådant kommer en socialdemokratisk regering naturligtvis aldrig att ställa upp på. Arbetslösheten ökade år från år i skogslänen under denna period. Är det den utvecklingen centern vill ha tillbaka? Var det uttryck för en bättre regional balans, att folk ute i skogslänen gick arbetslösa och satt hemma i stugorna utan chans att flytta till ett nytt arbete? Man var helt enkelt arbetslös. Vi vill fortsätta att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten i skogslänen. Detta är den enda väg som så småningom leder fram till regional balans. Fler människor i arbete i skogslän och stödområden betyder ju att fler människor stannar kvar. Ungdomen gifter sig, skaffar sig barn, folkmängden ökar och effekterna blir positiva på område efter område. Nu tror jag naturligtvis inte att centern verkligen vill ha tillbaka den utveckling som man hade under de år då man ledde regionalpolitiken. Jag måste erkänna att jag mellan skål och vägg inte har mött en enda centerpartist som vill någonting sådant, möjligen med undantag för Börje Hörnlund. Han måste ha missat utvecklingen under de borgerliga åren. Jag har stark sympati för att han i riksdagen i mina debatter med honom ständigt har talat om viljan. Men det där känner jag ju igen från tidigare. Jag är på det klara med att centerpartiet ville så oerhört mycket under de borgerliga åren, men man förmådde ju inte så mycket. Det är ju detta som är facit av de borgerliga åren. Viljan fanns kanske inom centerpartiet under dessa år, men man förmådde ju inte att göra någonting åt kriserna inom basindustrin, åt den negativa utvecklingen. Jag har aldrig hävdat att regeringen har löst de regionalpolitiska problemen. Gång på gång har jag sagt, även i dag, att utvecklingen är allvarlig, att jag är oroad över vissa tendenser och att ytterligare insatser måste till. Men jag har försökt att göra debatten realistisk genom att säga att det krävs tålamod och uthållighet — främst uthållighet. Det är de långsiktiga åtgärderna 85 Prot. 1985/86:148 som skall resa de regioner som i dag har det svårt. Man lurar folk, om man påstår att det från ett år till ett annat går att åstadkomma regional balans. Så enkelt är det inte. Nu tror jag, fru talman, att vi trots all retorik egentligen inte ligger så särskilt långt ifrån varandra. Här delar jag Elver Jonssons uppfattning: att vi i det regionalpolitiska arbetet kanske ligger ganska nära varandra. Det är genom att föra en ärlig och konstruktiv dialog om det fortsatta regionalpolitiska arbetet som vi bäst hjälper skogslänen och de människor som bor där. Slutligen vill jag säga att jag har ett svar till Elver Jonsson om det regionalpolitiska rådet. Jag ber att få ta detta som första punkt i min nästa replik.

Fru talman! Tack industriministern för löftet att jag skall få en värdefull replik i nästa omgång, som är den sista. Jag är mycket förväntansfull. Industriministern var besviken över att vi som tillhör andra partier inte har kommenterat företagens roll. Jag tror emellertid inte att vi skall stå här i kammaren och hötta med fingret. I stället bör riksdagen lägga fast riktlinjer och ramar. Sedan har alla att rätta sig efter detta. Skulle det inte stämma så får vi naturligtvis ändra förutsättningarna. Jag vet inte på vilket sätt Thage Peterson tänker gå ut och ta företagen i örat. Hur skall industriministern kunna övertala andra företag att göra regionalpolitiska insatser, när regeringen har öst belopp i miljardklassen över två av de mest vinstrika företagen för att de skall etablera sig i storstadsregionerna? Hur skall man komma till rätta med andra företag och förmå dem att göra regionalpolitiska lokaliseringar och insatser i svaga regioner, när man släppt iväg så mycket pengar till orter och till företag där återhållsamheten borde ha varit betydligt större? Industriministern har inte kommenterat det som jag sade om industriverkets rapport i mitt första inlägg i debatten. I denna rapport sägs att det är oroande att från den tidigare gynnsamma utvecklingen slår pendeln nu tillbaka, åt fel håll, mycket kraftigt. Industriverket säger sammanfattningsvis i sin studie: Över hela landet tappar s.k. industrikommuner sysselsättning och folk. I en kommentar till denna studie säger chefen för industriverkets regionala enhet: ”Vår studie bekräftar och understryker allvaret i de siffror som pekar på en ny våg av utarmning av stora delar av landet. Får detta fortsätta blir framtiden ytterst besvärlig i glesbygden och på de mindre industriorterna.” Det är mycket allvarliga ord från ett statligt verk som har ansvar för just regionalpolitiska frågor. Läget är alltså inte så ljust som vi kanske har hoppats på och industriministern här har försökt göra gällande. Till sist bara kort om länsanslagen. Industriministern tror inte att det finns någon majoritet för höjda länsanslag. Jo, det finns en majoritet här i kammaren som säger: Stärk länsanslagen! Det löser självfallet inte alla problem, men det löser många nära problem. Det är ett billigt sätt att föra småskalig verksamhet ut till de svaga länen. Ta fasta på det och räkna upp länsanslagen! Det behövs.
Fru talman! Jag förstår att Thage Peterson är irriterad över mina 22 maj 1986 DN-artiklar och mina inlägg, men se dem som ett led i att väcka regeringen och Thage Peterson till en bättre regionalpolitik. Det är det det är fråga om. Sedan har industriministern sin sedvanliga regionalpolitiska historiebeskrivning. Det är den som är felaktig. 1976—1982 var det den värsta internationella lågkonjunkturen sedan 30-talet. Oljepriset fördubblades. Ni har haft en massa internationella fördelar och högkonjunktur. Under åren 1976—1982 ökade för första gången antalet jobb i skogslänen snabbare än i storstäderna. Det var första gången i historien. Så är det inte nu. Det är riktigt att antalet industrijobb minskade på grund av den internationella lågkonjunkturen, men minskningen var mindre i skogslänen än i övriga län. Det är bevis på att man vinnlade sig om att hävda regionalpolitiken. Sedan detta med arbetslösheten. Ja, det har faktiskt varit mycket högre arbetslöshet under högkonjunktur med socialdemokratin än under lågkonjunktur med Fälldinregeringen. Det är inte med någon glädje jag konstaterar det. LO-tidningen konstaterade detsamma i våras, när man berättade om att det trots högkonjunkturen såg si och så ut. Den källan brukar väl Thage Peterson icke förneka. I går behandlade riksdagen KU:s olika granskningar. Därvid noterade man att riksdagen mycket kraftfullt hade markerat att 100 milj.kr. skulle anslås till glesbygdspolitiken. Socialdemokraterna förlorade i kammaren. Då säger man att det borde vara angeläget för departement och minister att säkerställa riksdagens intentioner. Men det har regeringen inte gjort. Det är också ett betyg, men det kommer inte från mig utan från hela konstitutionsutskottet. Sedan vill jag säga följande till Thage Peterson. Vi håller på att bygga upp ett oerhört sårbart samhälle, ur försvarspolitisk synpunkt sett. Således borde Thage Peterson få sina ministerkamrater med sig på en annan regionalpolitik, som innebär att alla ministrar hjälper till och att Thage Peterson inte urholkar anslagen utan ökar dessa. Då kan utvecklingen kanske vända.

Fru talman! Strax före frågestunden var mer än en tredjedel av regeringen på plats här. För ett ögonblick trodde man kanske att den nya helhetssynen på regionalpolitiken därmed kom till uttryck. Kanske tyckte regeringen att det var intressant att mera samfällt lyssna på vad som sägs här i kammaren om olika departements påverkan på den regionala utvecklingen. Nu är ordningen dock återställd. De närmast berörda inom utskottet sitter här, liksom industriministern och dennes medarbetare. Det är alltså återigen som det normalt brukar vara. Som en sammanfattning av diskussionen hittills vill jag säga att alla talare uttrycker en oro över den regionala obalansen, över flyttningssiffrorna. Varje län i Sverige tappar ju befolkning till Storstockholmsregionen. Det är första gången på 20, ja, kanske 25 år som någonting sådant kan konstateras. Bakom den mer dramatiska sifferbilden finns en mycket kraftig koncentrationsprocess rent kvalitativt, som på lång sikt — om kanske ett årtionde — får förödande effekter på den regionala balansen. 87 Vi har hört industriministern konstatera att det troligen inte går att med sedvanligt regionalpolitiskt stöd motverka de krafter på andra områden som verkar mot en koncentration. På den punkten har de olika partierna fört fram olika idéer. När vi resonerade om och senare även lade fram vårt förslag till en kommission var tanken inte enbart att avge en gemensam borgerlig reservation. Som jag tidigare sagt hade det varit önskvärt att något öppnare och på en bred parlamentarisk bas konstruktivt diskutera förslag och idéer från olika partier. Industriministern sade i slutet av sitt anförande att det var viktigt att ha en god tillväxtmiljö och goda betingelser för både företag och hushåll. Jag delar den uppfattningen. Jag är övertygad om att den politik som socialdemokraterna i dag bedriver på en hel del punkter måste ändras. Vidare är jag övertygad om att vi måste komma fram till en förändrad skattepolitik för både hushåll och företag. Jag tror att det skulle sätta påtagliga spår i just de regioner som i dag har det svårast. Genom förändringar av utbildningsoch jordbrukspolitiken skulle en hel del kunna åstadkommas. Jag delar också den uppfattning som industriministern här förde till torgs, nämligen att man inte löser problemen genom bidrag av olika slag. Men jag vill nog samtidigt påstå att det kanske hade funnits skäl för departementen att överväga en något större satsning på länsanslagen samt åtgärder som innebär att man något mindre göder de företag inom bilindustrin som har en kassalikviditet i miljardklassen. Ärligt talat tror jag att man på det sättet hade kunnat åstadkomma mer när det gäller den regionala utvecklingen. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det är önskvärt att vi nu går från ord till handling. Det vore nämligen önskvärt att inom två år få se praktiska resultat när det gäller det samfällda önskemålet om ett mera samlat synsätt. Det gäller ju att ta reda på vad åtgärder på detta område gör för nytta. Jag är övertygad om — och den uppfattningen har här framförts av företrädare för alla partier — att det är nödvändigt att se till hela fältet. Måhända är det behållningen av dagens debatt.

Fru talman! Mina farhågor har nu besannats. Socialdemokraterna gömmer sig bakom en polemik med centern som handlar om historia och struntar helt enkelt i vad som händer framöver — det är inte intressant. Två socialdemokratiska företrädare har icke svarat på ett par av huvudfrågorna, och jag betraktar det så att de inte vill och inte kan svara på dem. Det gäller hur regeringens hårdhänta åtstramning gentemot kommunerna kommer att inverka på regionalpolitiken och hur regeringen tänker sig styrningen av de privata företagen. Det är centrala frågor som inte bara vpk ställer, utan också fackföreningsrörelsen, kommunala och regionala företrädare av alla slag. Vidare förgyller och skönmålar socialdemokraterna, bl.a. genom att säga att det sedan 1982 har gjorts satsningar på teknikspridning och växt upp teknikcentra. De glömmer återigen — jag betecknar det som en medveten politik — att politiken begränsas av storfinansens strategi. De glömmer helt att förändringarna av dagens teknik innebär en centralisering — det är den strukturomvandling som vi upplever i dag. Det sätt på vilket den nya tekniken har organiserats har centraliserat utvecklingen, och det vill inte Thage Peterson, industridepartementet och Prot. 1985/86:148 regeringen alls tala om och göra något ingrepp mot — det är det centrala. 22 maj 1986 Sedan kan man alltid sprida litet teknik, för att åtminstone kalla det regionalpolitik. Rågången är ganska tydlig. Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna är i stort överens — det finns små skillnader — om att satsa litet för att förgylla regionalpolitiken. Thage Peterson beklagade att det inte fanns ett samlat borgerligt alternativ. Jag kan väl aldrig tro att han menade att det skulle komma från arbetarrörelsen och ha dess värderingar, utan det måste ha varit ett borgerligt alternativ som han välkomnade. Det är en ganska underlig tanke, sett från arbetarrörelsens sida. Centern hjälper naturligtvis ändå socialdemokraterna litet grand. Thage Peterson har, ända sedan han blev lurad av Anders Wall i specialstålsuppgörelsen, sagt att Bruksinvest skall ta sitt ansvar, att varje företag skall ta sitt ansvar, framför allt i höstas och i vintras. Eftersom de inte har tagit sitt ansvar utan är tvungna att kallas till departementet betraktar jag det så att regeringen har misslyckats.

Fru talman! Börje Hörnlund skall inte överdriva sin position och sin förmåga. Han trodde att han retade upp mig i dessa debatter, men det gör han inte alls. Han gör inte något starkare intryck på mig med sin argumentation och sitt sätt att handskas med fakta — snarare tvärtom. Möjligen är det litet tröttsamt att ständigt lyssna till samma felaktiga beskrivning — det är som att höra en sliten gammal grammofonskiva, och jag rekommenderar Börje Hörnlund att förnya sig litet till nästa debatt. Jag skall ta upp en enda punkt, som Börje Hörnlund kan läsa om i utskottsbetänkandet. Han förnekar att de regionalpolitiska anslagen skulle ha ökat. Vad är det för struntprat? Om vi ser på budgetåret 1982/83, när centerpartiet gjorde sin sista budget för regionalpolitiken — jag hoppas att det skall dröja årtionden innan ni kommer tillbaka och gör en ny budget för regionalpolitiken — finner vi att de regionalpolitiska anslagen uppgick 674 milj.kr. I innevarande budget uppgår de till över 1,5 miljarder. De regionalpolitiska anslagen har alltså mer än fördubblats, och det är väl ingen dålig budgetbehandling. Det är ett uttryck för att regeringen har prioriterat regionalpolitiken. Jag har flera gånger i kammaren sagt att det till företagsekonomiskt vettiga projekt icke kommer att saknas regionalpolitiska pengar, utan det kommer att finnas pengar. Men jag menar att man inte skall satsa på dåliga projekt. Då är det bättre att till det företag i regionen som söker lokaliseringsstöd säga att detta stöd bara blir en kortsiktig lösning som sedan skapar nya problem. Jag har inte någon gång under mina fyra år som industriminister i något konkret lokaliseringsärende eller industriärende kritiserat min företrädare, för det är mänskligt att göra fel och hamna fel vid bedömningar. Men nog finns det åtskilliga projekt som man har fattat beslut om under dessa år som har gått snett därför att de var för publikfriande när man leddes till att besluta om dem. 89 I regionalpolitiken måste man se till att man granskar projekten mycket noga och ser vilka möjligheter de har att överleva och bli långsiktiga. Man måste se till att de skapar trygghet för dem som får arbete till följd av projekten och att de skapar trygghet för regionen. Det är därför inte rimligt att gå upp i talarstolen och säga att de regionalpolitiska anslagen har urholkats. Det måste finnas någon gräns för beskrivningen. På en punkt vill jag kanske inte rätta Elver Jonsson — jag vill inte använda det uttrycket — men göra en kommentar till det han sade. Jag tycker nämligen att han har varit stillsam i denna debatt. Men när Elver Jonsson talade om miljardstöd till Volvo och Saab för etableringar i Uddevalla och Malmö, så var det väl ändå att ta i. Jag vill fråga: Varför skall vi ständigt angripa regeringen för att den har ställt upp på varvsarbetarnas sida, för Uddevalla och Malmö kommuner när det var nödvändigt att göra en kraftig neddragning av Kockumsvarvet och när det var nödvändigt att avveckla Uddevallavarvet för att stoppa miljardrullningen till varven och för att få en nödvändig omstrukturering? Varför skall vi undervärdera detta? Regeringens avsikt med dessa nödvändiga beslut var att göra insatser. För Uddevalla var det en engångsinsats under två år. Detta stöd upphör den 31 december. För Malmö var det inte ens fråga om en tidsbestämd insats. Det var en engångsinsats i ett projekt. Lokaliseringsstödet utgick till merkostnaderna för dessa etableringar för de berörda två svenska företagen — ingenting annat. Det går i dag inte att bedöma vad lokaliseringsfondsfrisläppet innebar i ekonomiskt värde för företagen. De som gjort sådana beräkningar är utomordentligt djärva. Det går inte att göra en sådan beräkning. Detta skall inte jämföras med de insatser vi gör i Bergslagen, som säkerligen får pågå under åtskilliga år framöver. Vi talar i dag om det andra steget i Bergslagssatsningarna. Jag kan tänka mig att det blir även ett tredje och ett fjärde steg. Men i Bergslagen kommer vi inte att lyckas om inte det privata näringslivet ställer upp och tar ett ökat ansvar för företagsetableringar. I stödområdet i Norrlands inland är det fråga om gigantiska regionalpolitiska satsningar varje år. Vi satsar där en bra bit över 1,5 miljarder varje år på regionalpolitiken. Det kommer att fortgå årtionden framöver innan vi kan säga att vi har fått en regional balans. Om vi då gör insatser i en och annan region söder över behöver man inte ta detta till intäkt för att kritisera allt annat. Slutligen, fru talman: Elver Jonsson tog upp frågan om det regionalpolitiska rådets kompetens. Jag har aldrig i något av industridepartementets råd hindrat någon debatt eller diskussion. Jag tänker inte heller göra det i det nya regionalpolitiska rådet. Tvärtom vill jag ha en öppen diskussion, så att vi kan finna former i det regionalpolitiska rådet som innebär att vi verkligen kan förbättra och utveckla regionalpolitiken. Rådet har redan, eller kan ta på sig, en del av de uppgifter som kommissionen skulle ha ålagts med undantag av rena budgetfrågor. Men denna begränsning gäller för övrigt alla de andra råden. Jag vill, fru talman, inbjuda riksdagspartierna till en saklig och konstruktiv verksamhet i det regionalpolitiska rådet.

Fru talman! Jag skall i detta anförande i huvudsak uppehålla mig vid de 22 maj 1986 medel som är avsedda att stimulera utvecklingen i Norrlandslänen. Det har sagts av flera talare, och det vill jag understryka, att det inte längre går att sätta likhetstecken mellan en bra regionalpolitik och mera pengar. Det har faktiskt t.o.m. industriministern uttryckt i sitt senaste anförande. Vad som också har nämnts men som jag ändå vill lägga till grund för min framställning är helhetssynen och samarbetet mellan sektorerna både på central och regional nivå. Den ena handen måste veta vad den andra gör. Vi har samhällssektorer som verkligen är beroende av varandras beslut — jord och skog, skatter, utbildning, arbetsmarknad och flera andra områden. Vi kan nog vara överens om att många beslut som under årens lopp har tagits inom dessa sektorer inte alltid har gagnat den regionala utvecklingen. De har snarare varit ett hinder för regional utveckling, och det är där vi behöver en översyn. Vi moderater har i en hel del olika motioner, inte bara de regionalpolitiska utan även i andra motioner, påpekat detta förhållande. När det gäller den medelsarsenal man har till sitt förfogande är det nödvändigt att ha en flexibel syn. Den kommer att behöva förändras och att vara i ständig förändring därför att behoven växlar och ändras. Kunskap påverkar också frågan om vilka medel vi skall använda för en regional utveckling. Framför allt finns det en medvetenhet i Norrlandslänen som också påverkar dessa frågor. Den medvetenheten är något mycket positivt därför att det är en medvetenhet om de egna resurserna. Ett mycket gott samarbete mellan politiker och näringsliv är någonting som har vuxit fram under senare tid. Det är mycket positivt. En fråga som är högaktuell nu och som ständigt förändras är jordbrukspolitiken och Norrlandsstödet. Jag tror att nästan alla människor i Sverige har hört talas om det vid det här laget, vare sig de är intresserade av jordbrukspolitik eller inte. Det är ett stöd som nu har blivit stort och som behöver vara stort för att man skall kunna bibehålla ett jordbruk i Norrland. Det är mer ett regionalpolitiskt stöd än ett stöd till jordbruket. Det är inte ett stöd bara för att utjämna skillnader i produktionsförutsättningar, utan det är ett stöd som skulle behöva utformas i samband med regionalpolitiken. Vi har i denna kammare kommit överens om att Norrlandsjordbruket skall finnas kvar därför att det är helt nödvändigt för andra verksamheter. Regionalpolitiska beslut skall syfta till att främja de välståndsskapande krafterna. Och vilka är de? Jo, det är företagen. Det är de företag som det har talats för litet om i denna kammare. De politiska beslut vi tar och de riktlinjer och ramar som dras upp är till för att främja dessa krafter. Man kan säga att löntagarfonder är en bedrövelse för Norrland. Mer behöver jag inte säga om den saken, det har också sagts här tidigare. Utbildning är ett grundläggande viktigt område. Trots allt saknas det inom vissa sektorer yrkeskunnig arbetskraft i stödlänen. Vi har också svårigheter med att få kvalificerad arbetskraft därför att det är så stora problem för medflyttande. Man kan inte leva på en lön längre, inte ens under en kortare tid. Vi har i en reservation — vi har bara väckt enskilda moderata motioner — anfört att förslaget om differentierad statsskatt och många andra liknande 9 Prot. 1985/86:148 förslag borde bli föremål för en översyn i syfte att underlätta anskaffandet av kvalificerad arbetskraft. Det måste slås fast att offentliga insatser inte i längden kan bära upp utveckling och sysselsättning, utan de kan endast jämna marken för företagen som skall skapa sysselsättning. Vi moderater har många gånger sagt — vi har skrivit det i reservationer och vi har talat om det här i kammaren — att generella lättnader för hela regioner är grunden. De skall kompensera de olikheter i förutsättningar som finns. Vad man vill åstadkomma är ju just samma förutsättningar. Anledningen till att vi i första hand vill ha generella lättnader är att de är mycket enklare att administrera och inte snedvrider konkurrensen. Vidare är det faktiskt ganska svårt att peka ut vilka som skall få chansen att utvecklas. Men man kan inte bortse från selektivt stöd — vi har regioner som har så svåra problem att generella åtgärder och selektivt stöd behöver kombineras. Men vi vill renodla och förenkla de stödformerna. I inre Norrland har man brist på riskkapital — pengarna letar sig så att säga inte till inre Norrland; man har inga industritraditioner, och det finns en massa andra orsaker. Därför vill vi förenkla stödformerna genom att ta bort lokaliseringsbidrag, lokaliseringslån och sysselsättningsstöd; offertstöd ingår också i det. Vi vill ersätta dessa stödformer med riskgarantilån. Riskgarantilånen skall verka både på lokal och på central nivå. Vi har inget färdigt, detaljerat förslag till hur lånen skall fungera, men i stora drag skall de kompensera för den högre risk som finns vid lokalisering till stödområdet. Man skall kunna ha en maximal riskgaranti på t.ex. 50 Jo, 35 Jo och 20 6 i områdena A, B och C. Lånen skall kunna avskrivas eller återbetalningen uppskjutas, om det inte går bra för företaget — det är ju den risken man vill kompensera för. Det är inte meningen att regionalpolitiskt stöd eller bidrag skall gå till dåliga affärsprojekt, utan de skall kompensera för riskerna inom stödområdet. När det gäller de företag som hade en så bra affärsidé att de, genom att de fick hjälp med den översta risken, kom i gång och gick så bra att de kunde betala tillbaka pengarna borde man kunna hitta något slags system som gjorde det möjligt att så att säga återanvända pengarna. Vi anser att de här besluten skall fattas på länsnivå när det gäller belopp upp till 9 miljoner och för belopp därutöver på central nivå. Länsanslaget har berörts litet grand tidigare. Trots den grundsyn som jag tidigare har talat om — att vi anser att generella lättnader skall vara grunden — tycker vi att länsanslaget är ett bra anslag. Därför har vi där föreslagit en höjning till 550 miljoner. Här ingår då projektstöd och glesbygdsstöd. Här ingår också den typ av stöd som jag nyss nämnde, riskgarantilån. Vi har räknat med att ungefär 40 92 skall kunna utgöras av detta. Men länen skall fritt fördela pengarna inom länsramen — det behövs inga pekpinnar eller anvisningar om att de skall fördelas si eller så. Fördelen med länsanslaget är att det ger möjlighet till en flexibel användning av medlen. Det är viktigt särskilt för Norrlandslänen, där man är beroende av kombinationssysselsättningar — det är inte bara ett och två yrken man kombinerar ihop utan kanske ännu fler. Det är också viktigt att man har lokal kännedom. Vi föreslår också en generell lättnad i form av nedsättning av socialavgifterna, dvs. arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Erik Holmkvist kommer närmare att redogöra för de sänkningar vi föreslår och även för den betydelse — Prot. 1985/86:148 de har. Jag vill bara säga att vi menar att sänkningen måste stimulera alla 22 maj 1986 branscher. Vi gör inga undantag för annat än offentlig verksamhet. På så vis kommer också jordbruket i åtnjutande av denna stimulans. I reservation 19 har vi framlagt vår syn på hur landsbygden skall kunna utvecklas. Det finns väldigt mycket att säga om just detta, men jag tänker bara ta upp några punkter. Det framstår som alldeles klart att just landsbygden — och där har vi ju glesbygden — har stora problem. Jag vill bara nämna en orsak till detta: den offentliga sektorn har expanderat. Visst har detta gett arbetstillfällen, och visst har detta varit av särskild betydelse för Norrlandslänen. Expansionen har emellertid kostat mycket pengar, vilket har medfört höga skatter och höga avgifter för småföretag och jordbruk som har svårare att klara dessa ökade kostnader. Landsbygdsbefolkningen betalar höga skatter men kan inte utnyttja allt det som den offentliga sektorn har att bjuda på, så att säga. Vi har som exempel barnomsorgen med de stora subventionerna till denna, och vi har de mycket höga subventionerna till byggande och boende. Det är människorna i tätorterna som i första hand har utnyttjat allt detta. Man kan säga att den socialdemokratiska välfärdsmodellen i stora drag inte har passat landsbygden. Nu har den offentliga sektorn blivit så stor och så dyr att man nu måste börja krympa den. Bidrag till kommunerna har dragits in, kommunerna måste själva hålla sina kostnader nere, och institutioner och annan verksamhet måste t.o.m. läggas ned. Till detta finns inget alternativ. Socialdemokraterna har ju inte velat se några som helst enskilda initiativ tidigare, så de finns inte. Nu kommer alltså svårigheten med att hålla alla verksamheter igång. Vi vill ju att enskilda alternativ skall finnas där den offentliga sektorn i dag har ensamrätt. Skattesänkningar och avregleringar har berörts här tidigare. Jag skulle vilja sammanfatta detta genom att säga att vi vill se över alla områden och undanröja hinder för utvecklingen av landsbygden. Den del av landsbygden som oftast glöms bort är skärgården. Vi har faktiskt 270 mil kust i vårt land. Detta är en speciell del av landsbygden som behöver särskilda insatser för att förhindra avfolkningen av dessa områden. I reservation 56 har vi tillsammans med centern presenterat vår gemensamma syn på frågan och de krav som vi ställer på skärgårdspolitiken. Fru talman! Härmed får jag yrka bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! I de inledande anföranden som vi har hört tidigare i dag har industriministern och företrädare för samtliga partier debatterat målen och inriktningen för regionalpolitiken. Jag lyssnade väldigt intresserat till industriministern, främst för att höra om han hade något nytt att säga utöver det han tog upp i den förra debatten om regionalpolitiska frågor. Min uppfattning är att han höjde rösten litet mer i dag. I övrigt var det i princip samma saker som han meddelade. Jag kan inte, trots vad som sagts av tidigare talare, låta bli att citera propositionen om regionalpolitiken, där följande står att läsa: ”Regionalpolitiken bör även framdeles inriktas på att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Glesbygdens utvecklingsmöjligheter skall tas till vara”. Med utgångspunkt i de befolkningsomflyttningar som skett under 1980 talet och för vilka utskottet hyser oro — det har Lars Ulander bekräftat här, och det har industriministern också gjort — kan den oinvigde lockas att tro, att med den målsättning som regeringen anvisat och den oro som utskottet känner, måste nya djärva grepp till. Vi kan bara konstatera att socialdemokratisk regionalpolitik innebär också i fortsättningen, trots oron i de egna leden, huvudsakligen åtgärder som syftar till industriutveckling och centralstyrning. Nya branscher måste också ingå i utvecklingen i glesbygden. Man kan fråga sig: Spelar det någon roll vilken sysselsättning människor lever av? Är det inte det viktiga att alla har tillgång till ett arbete? Måste alla arbeta inom industrin? Socialdemokratisk regionalpolitik syftar till detta. Jag konstaterar att regeringen och utskottsmajoriteten inte är villiga att anta några av de förslag till åtgärder som oppositionen anvisar. Folkpartiet anser att de regionalpolitiska stöden i högre grad bör vara - generella. De skall vara lätta att administrera, och den enskilde näringsidkaren skall ha lätt att veta vilka förutsättningar som gäller. Vi avvisar stödformer som förutsätter långtgående förhandlingar mellan företag och staten, där betydande inslag av godtycke kan befaras. Utifrån dessa generella åsikter kommer jag att beröra de reservationer om medlen och insatserna som folkpartiet står bakom. Här skall också nämnas att regionala insatser inte enbart bygger på de stödformer och insatser som finns i detta betänkande. En avgörande faktor är också insatser inom andra områden där folkpartiet lagt fram förslag. Jag tänker på jordbrukens betydelse i glesbygden, behovet av oförändrat statsbidrag till glesbygdstrafiken, bibehållandet av de små skolorna, persontransportstöd även för egenföretagares resa, m.fl. förslag. I reservation 26 föreslår vi att lokaliseringslånen ersätts med kreditgaranti och att bankerna övertar långivningen. Detta skapar rationellare hantering, snabbare beslut och det blir en normal hantering, eftersom bankerna sysslar med kreditprövning och kreditgivning dagligen. Utskottet avstyrker detta förslag trots att riksrevisionsverkets bedömning är densamma som folkpartiets. Men den socialdemokratiska majoriteten i utskottet tror tydligen inte att bankerna kan klara denna för dem vardagliga syssla. Som jag sade tidigare, avvisar folkpartiet förslag som kan leda till långtgående förhandlingar mellan företagen och staten, förhandlingar som kan leda till godtycke och missbruk. Statens förhandlingsläge är dessutom sällan sådant att det finns flera anbud när det gäller en regionalpolitiskt motiverad åtgärd. Diskussionerna förs vanligen med ett enda företag. En betydande del av offertstödets ram, som avses, har också varit outnyttjad. I reservation 34 begär folkpartiet en skyndsam översyn för mer omfattande differentiering av socialavgifterna. Vi anser att nuvarande regler för nedsättning av socialavgifterna är orimliga. Nuvarande system innebär att företag i Norrlands inland inte kan komma i åtnjutande av avgiftsnedsättning, medan företag vid kusten erbjuds denna förmån. Nuvarande regler innebär också att begränsning till vissa branscher leder till betydande begränsning av reformens effektivitet. Trots att utskottet delar folkpartiets bedömning att nedsättning av socialavgifter är ett utmärkt medel i regionalpolitiken så avstyrker majoriteten folkpartiets förslag. Majoriteten delar tydligen inte heller här folkpartiets uppfattning att insatserna skall vara generella och enkla att administrera och lätta att förstå. I reservation 37 tar folkpartiet upp yrkandet om en höjning av beloppet för avskrivningslån. Såväl den regionalpolitiska kommittén som glesbygdsdelegationen föreslog att högsta beloppet för avskrivningslån höjs från 200 000 kr. till 300 000 kr. Vi anser denna höjning välmotiverad när den ger utrymme för finansieringen även av större investeringar. Även detta är rationellt och administrativt enkelt att inom ramen för glesbygdsstödet finansiera investeringar i glesbygderna. Herr talman! Tyngdpunkten i regionalpolitiken har länge legat i industristödet. Nu läggs större vikt vid forskning och utveckling, utbildning och utbyggnad av infrastruktur. Detta välkomnar folkpartiet med en förhoppning att utvecklingen inte enbart skall gälla industrisektorn, utan även andra branscher. Men i en liberal regionalpolitik ligger också en decentralisering av besluten när det gäller resurserna. Det är bara i den socialistiska politiken som man tror att de enkla och bra lösningarna finns hos politiker och experter i Helsingfors. Vi liberaler anser att de kreativa insatserna kommer från dem som direkt berörs och som känner sin bygd och sitt företag. Det är därför, herr talman, som folkpartiet anser att länsanslagen är så viktiga. Där kan de snabba besluten fattas. På länsplan finns också insikten både om orten och företagen och om den miljö som nyföretagaren skall arbeta i. Länsanslagen måste därför räknas upp i förhållande till regeringens förslag. För detta finns en majoritet i kammaren. Alla oppositionspartier föreslår nämligen högre anslag än regeringen. Därför bör kammaren komma fram till ett beslut som avsevärt överstiger regeringens njugga förslag. Folkpartiet föreslår en ökning med 100 miljoner utöver regeringens förslag. Det är också av synnerlig vikt att regeringen i höst återkommer i tilläggsbudget I med förnyad bedömning av anslagsbehovet. Risken är tyvärr uppenbar att utarmningen av glesbygden fortsätter. Därför måste utvecklingen följas med största uppmärksamhet. Herr talman! Liberal regionalpolitik bygger på att utnyttja den skaparförmåga som finns ute bland tusentals enskilda människor. Det är bland dem möjligheter till en mer balanserad regional utveckling och en bättre tillväxt i ekonomin finns. Det är på dem vi skall satsa för att nå resultat med framtidens regionalpolitik. Den satsningen skall ske med en decentraliserad, rationell mångfald av stimulanser, som stöd för många olika branscher. All icke statlig eller kommunal verksamhet bör kunna stöttas och utvecklas. Där går skillnaden mellan liberal och socialdemokratisk regionalpolitik. Jag har ett par frågor till utskottets företrädare Marianne Stålberg. Industriministern sade att han önskade förslag till åtgärder. Han sade också att ett och annat bör man kunna ta fasta på. Nu skulle jag vilja fråga Marianne Stålberg: Varför har inte utskottsmajoriteten tagit fasta på industriministerns synpunkter att även oppositionen kanske har något förnuftigt att komma med? Jag skulle också vilja ställa en fråga beträffande länsanslagen. Industriministern sade att omkring 100 milj.kr. extra till länsanslagen är ett så marginellt belopp att det egentligen inte spelar någon roll. Det blir ingen större effekt av det. I Jämtlands län, Marianne Stålbergs hemlän, har länsstyrelsen påtalat att när också bensinstationerna skall omfattas av de medel som anslås till länen behöver dessa mer pengar. Är det möjligen så att Marianne Stålberg har suttit i länsstyrelsen i Östersund och skrivit brevet härom till utskottet? Jag förmodar att hon nu kommer att ha samma uppfattning som industriministern, dvs. att det inte är så viktigt att räkna upp länsanslagen. Jag skulle vilja få detta kommenterat av Marianne Stålberg. Vi borde egentligen kunna vara eniga om att det är viktigt med länsanslagen. De behövs för viktiga ändamål ute i varje region. Herr talman! Beträffande stödinsatser i Norrland, Bergslagen och andra delar av landet kommer mina folkpartikolleger att redovisa folkpartiets synpunkter. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservationer vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 13.

Herr talman! Låt mig börja med en korrigering av uppgifter som har förekommit tidigare i debatten i dag. Industriministern hävdade vid upprepade tillfällen att den regionalpolitiska medelsarsenalen nu är dubbelt så stor som 1982. Jag vill bestämt bestrida det. Industriministern har då inte räknat med att lokaliseringslånen inte var fullt utnyttjade. Industriministern gjorde också gällande att länsanslaget nu är större än 1982. Ja, det beror på att oppositionen för ett par år sedan medverkade till en höjning av länsanslaget med 100 milj.kr. Vi från den icke-socialistiska sidan har vidare haft en annan konstruktion när det gällt nedsättningar av socialavgifterna. Sammantaget innebär detta en utökning av de nedsatta socialavgifterna. Herr talman! Under de senaste åren har vi fått en negativ utveckling — med förstärkt regional obalans — men detta har inte föranlett regeringen att föreslå några som helst verkningsfulla åtgärder för att hejda koncentrationen i samhället. Inte heller har utskottets majoritet reagerat eller visat någon oro för den utveckling som pågår. Samtliga förslag till förstärkningar av regionalpolitiken har avstyrkts. Ändå är det väl dokumenterat att behovet av nya och kraftfulla regionalpolitiska insatser är stort. Det är minst sagt anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten har intagit denna ståndpunkt. Det visar med all önskvärd tydlighet hur lätt socialdemokraterna tar på de regionalpolitiska problemen. Man visar en nästan nonchalant inställning trots att de mest utpräglade avfolkningsområdena i dag håller på att utplånas. Samtidigt drabbas storstäderna av ”elefantsjuka” genom en snabb expansion i 1960-talsstil. Den nuvarande negativa utvecklingen tvingar ungdomen att flytta från främst skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. Kvar blir en allt äldre befolkning med stort inslag av åldringar, förtidspensionerade och sjuka. Vissa utpräglade glesbygdsområden håller nu på att förvandlas till gigantiska ålderdomshem. Folkhemstanken med trygghet och arbete för människor i deras hembygd förefaller ha fallit i glömska hos dagens socialdemokrater; åtminstone hos dem som utövar makten i samhället. Det är en mycket förnöjsam socialdemokrati som vi har sett i dag och som har regerat de senaste åren. Storstadstillväxt, befolkningskoncentration, maktkoncentration inom näringslivet och regional obalans har inte bekymrat nämnvärt, tvärtom. Det har ingått som en del i den socialdemokratiska strategin — den som brukar gå under benämningen ”Sverige på rätt väg”. Regeringen framhåller ofta hur högkonjunkturen hjälpt vårt land med ekonomin — och det är delvis sant — men vad hjälper sänkt inflation, lägre räntor, lägre budgetunderskott och lägre oljenotor när stora områden utsätts för avfolkning och folkförflyttning. Inför 1985 års valrörelse lät den socialdemokratiska partisekreteraren meddela att socialdemokraterna skulle inleda en kampanj som innebar en kraftig satsning på storstadsregionerna. Det var där väljarna fanns. Den satsningen har man också gjort, med de konsekvenser detta fått för både storstäder och glesbygdsområden. Att döma av det tidigare i debatten nämnda tal som Thage G. Peterson hållit inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen avser socialdemokraterna att också inför 1988 satsa just på storstäderna. Thage Peterson sade nämligen i sitt anförande: ”På det skall vi klara valet 1988.” Facit av drygt tre års socialdemokratisk regionalpolitik — eller, rättare sagt, brist på regionalpolitik — är en dyster läsning. Det visar bl.a. att det i skogslänen i dag bor drygt 17 000 personer färre än när centern hade regeringsansvaret och ansvaret för regionalpolitiken, att Helsingforssregionen har ökat med drygt 37 000 personer, vilket motsvarar lika många som bor i hela Hudiksvalls kommun och att befolkningstalet i Helsingforss län under årets första kvartal har ökat med 37 personer per dag. Uttryckt på ett annat sätt motsvarar det en busslast per dag, och det är mer än dubbelt så mycket som under motsvarande period 1983. Herr talman! Detta föranleder mig att fråga: Är det detta som socialdemokraterna avser när de i sina tal framhåller att ”regionalpolitiken har förnyats”? Regionalpolitiken behöver förstärkas. Det behövs nya, annorlunda och mer kraftfulla inslag, om den pågående koncentrationsutvecklingen skall kunna brytas. Det inser vi inom centern, och jag kan bara beklaga att denna uppfattning ännu inte omfattas av socialdemokraterna, åtminstone inte av dem som är i ansvarig regeringsställning. Visserligen har industriministern, som nu har lämnat kammaren, gjort vissa uttalanden under de senaste månaderna som, om man är välvillig, kan tolkas som en ökad förståelse för behovet av en mera kraftfull regionalpolitik. Mot den bakgrunden är det förvånande att detta inte satt några som helst spår i industriministerns och regeringens budgetförslag. Där går man motsatt väg. Vackra ord, herr talman, räcker inte. Det behövs handling och konkreta förslag. Och det behövs nu! Enligt centerns uppfattning behövs det mer av direkta åtgärder för att stimulera företagsetableringar i utsatta regioner. Tillgång på arbete är en förutsättning såväl för att bibehålla befolkningstalen i dessa regioner som för att få till stånd en återflyttning till dem. De företagsstimulerande åtgärderna måste dessutom kompletteras med åtgärder som är direkt riktade till enskilda människor. Det räcker inte bara med åtgärder riktade till kommuner och företag. Under drygt 20 års tid har regionalpolitiken varit inriktad på att med olika former av stöd till företag och kommuner skapa regional balans. Företag har erbjudits generösa bidrag och lånevillkor. Transportstöd har införts för att göra Sverige rundare, som det heter. Kommuner har fått stora summor AMS-pengar till bl.a. beredskapsarbeten och investeringar i kommunala serviceanläggningar. Trots detta pågår en avfolkning av stora delar av vårt land. Därför är det ingen överdrift att påstå att det nu är dags för nya tag, djärvare grepp och nya idéer i regionalpolitiken. Det behövs ett nytt angreppssätt. Det räcker inte med ”kamrerstänkandet” i industridepartementet, därför att det på sin höjd tycks vara inriktat på att slå vakt om förra årets anslagsnivåer. Regionalpolitiken måste handla om mer än några enstaka budgetposter inom industridepartementet. Börje Hörnlund har för centerns del tidigare i debatten poängterat hur viktigt det är att det inom regeringens samtliga ansvarsområden tas regionalpolitiska hänsyn. Men att döma av vad statssekreteraren i industridepartementet sade vid en hearing i utskottet rår inte industridepartementet på de andra fackdepartementen, och det är att beklaga. Det behövs också ett flexibelt stödsystem. Regionalpolitiken måste handla mer om människorna än om enbart byggnader och maskiner. Vi måste pröva individinriktade åtgärder som komplement till de många företagsinriktade stödåtgärderna. Det behövs också konkurrensfördelar för de enskilda människorna för att vi skall uppnå ett bosättningsmönster som leder till bättre regional balans. De som bor i eller flyttar till vissa områden, som i dag utsätts för avfolkning, måste få direkta ekonomiska fördelar. Det kan ske inom ramen för skattesystemet, genom utbildningspolitiken eller på annat sätt. Jag kan bara beklaga att utskottets majoritet avstyrkt centerns krav på en utredning och krav på bl.a. åtgärder riktade direkt till enskilda människor. Eftersom utflyttningen från glesbygden leder till en allt sämre åldersstruktur talar alltmer för att det behövs någon form av ”inflyttningsstimulans” för att kunna rädda de mest utsatta regionerna. I annat fall måste regeringen och statsmakterna vara beredda att gå ut till människorna i avfolkningsområdena och säga till dem att deras bygd inte skall överleva. Det är bättre att spela med öppna kort. Jag vill fråga de socialdemokratiska företrädarna i den här debatten, närmast Marianne Stålberg: Är regeringen och socialdemokraterna beredda att pröva centerns förslag om individinriktade stimulansåtgärder för att ge människor i utpräglade glesbygdsområden vissa konkurrensfördelar? Jag vet att Marianne Stålberg äger kunskap om sådana åtgärder från sin egen länsstyrelse. Om svaret blir nej, vad erbjuder då socialdemokraterna i stället? Herr talman! Sammantaget innebär de förslag som centern lämnat bl.a. under den allmänna motionstiden en förändrad, kraftfull och decentralistisk regionalpolitik. Reella möjligheter kan skapas för att hejda den pågående flyttningsvågen. Några av åtgärderna har Börje Hörnlund tidigare berört. Jag skall nämna ytterligare några åtgärder som är av direkt budgetkaraktär. För det första behövs en kraftig uppräkning av länsanslaget, alltså anslaget till regionala utvecklingsinsatser. Vi från centern föreslår en uppräkning med 262 milj.kr. till 750 milj.kr. och med en inriktning vid fördelningen mellan länen som prioriterar satsningar i skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. Det är de områdena som de senaste åren utsatts för den hårdaste avfolkningen. För det andra innebär vårt förslag ökat stöd till de regionala utvecklingsfonderna, hemslöjden och hantverket. Det är betydelsefulla inslag i en aktiv regionalpolitik. Dess värre behandlas dessa anslag inte i dag utan har redan beslutats av riksdagen, utan att det skett någon förstärkning av dessa medel. För det tredje föreslår vi en nedsättning av socialförsäkringsavgifterna för att ge näringslivet i Norrlands inland, det hårdast drabbade avfolkningsområ det, ett bättre konkurrensläge gentemot kustkommunerna. För det fjärde kräver vi en uppräkning av glesbygdsstödet och stödet till IKS-verksamhet. För det femte föreslås förändringar av företrädesrätten till IKS-verksamheten, vilket skulle ha stor betydelse för många i utpräglade glesbygdskommuner. Jag kan, herr talman, dessutom tillägga de åtgärder som är riktade till jordbruket men som inte direkt behandlas i detta betänkande — jag tänker på Norrlandsstödet, som inte bara berör Norrlandslänen utan även andra skogslän. Inom det nu gällande stödsystemet utgör det s.k. länsanslaget tillsammans med utvecklingsfonderna utan tvivel det mest effektiva instrumentet. Ändå har regeringen, med stöd av utskottsmajoriteten, föredragit att satsa mera på kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatser i stället för att prioritera resurser till mera varaktiga åtgärder. Det här är ett resonemang som vi förde i samband med den senaste regionalpolitiska utredningen. Dess värre hade vi inte mandat att göra sådana systemförändringar som vi egentligen politiskt var överens om men som direktiven inte gav möjligheter till. Trots den ogynnsamma regionala utvecklingen har regeringen nöjt sig med att föreslå ett formellt sett oförändrat anslag. I praktiken innebär regeringens förslag en minskning av anslaget till regionala utvecklingsinsatser. Det kan inte centern acceptera. Och vi har stöd för vår uppfattning hos länsstyrelserna och de regionalt ansvariga myndigheterna. I ett läge med pågående koncentration och avfolkning av tre fjärdedelar av landet kan vi inte acceptera att regeringen och socialdemokraterna prutar i fråga om regionalpolitiken. Det är mot denna bakgrund vi föreslår att länsanslaget skall uppräknas till 750 milj.kr., eller trekvarts miljard. Det innebär en uppräkning av anslaget med drygt 260 miljoner. Vi menar att hela anslaget skall fördelas direkt till de olika länsstyrelserna med den inriktning som jag nyss nämnde, dvs. en fördelning som prioriterar skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige därför att avfolkningspolitiken där slagit hårdast. Genom länsanslaget har länsstyrelserna fått en resurs som snabbt visat sig ge konkreta och varaktiga sysselsättningstillfällen. Stöd från detta anslag kan ju anvisas till lokaliseringsoch investeringsbidrag, glesbygdsstöd, företagsutveckling och regional projektverksamhet. Det är ”mjuka” pengar i länsstyrelsernas regionalpolitiska insatser. De åtgärder som finansieras via länsanslaget har enligt vår mening visat sig vara effektiva. Detta synsätt delas av länsstyrelser, glesbygdsdelegationen och industriverket, för att bara nämna några. Utskottets majoritet har ändå avstyrkt våra krav, trots att man i betänkandet antyder att det på tilläggsbudget kan behöva förstärkas. Min fråga blir därför: Om ni socialdemokrater redan nu anar, som ni säger i betänkandet, att ert förslag till anslag är för lågt, är det då inte logiskt att redan i dag besluta om ett högre anslag? Samtliga oppositionspartier har för övrigt lagt fram förslag om högre belopp. Glesbygdsstödet, som finansieras via länsanslaget, är en jämförelsevis billig stödform som visat sig ge god effekt. Men stödnivån är otillräcklig, och mot den bakgrunden har vi från centern och folkpartiet föreslagit en viss uppräkning. Vårt förslag överensstämmer för övrigt med den nivå som föreslogs av den regionalpolitiska kommittén och innebär en uppräkning från nuvarande 260 000 kr. till 300 000 kr. per projekt. I samband med utskottets behandling av regionalpolitiken har vi också fått det mycket väl dokumenterat att en höjning av stödnivån är befogad. Nuvarande nivå på 260 000 kr. motsvarar i 1979 års priser endast ca 140 000 kr. Alltså har det inte skett någon reell förstärkning av detta stöd under de senaste åren — inflationen har urholkat värdet. Trots denna mycket anmärkningsvärda eftersläpning avstyrker socialdemokraterna vårt krav. Och de får stöd av moderaterna och vpk. Kamrerstänkandet breder ut sig och tycks omfatta fler än regeringspartiet på den här punkten. Vårt förslag innebär också att stödnivån för IKS-verksamhet uppräknas från nuvarande 39 000 kr. till 50 000 kr., vilket också sammanfaller med glesbygdsdelegationens och den regionalpolitiska kommitténs enhälliga förslag. Dessutom anser vi centerpartister att även andra än äldre arbetslösa skall få företräde till IKS. Detta är i dag inte möjligt, och därför tvingas många till utflyttning på grund av att IKS-verksamheten begränsats till ett fåtal äldre människor. IKS-verksamheten i de kommuner som får del av den ger ofta en kompletterande sysselsättning för lokalt bundna människor. Därför bör nuvarande krav på företrädesrätt slopas och verksamheten stå till förfogande för en bredare grupp. När det sedan gäller lokaliseringslånen anser vi tiden vara mogen för att växla ut denna låneform och i stället införa kreditgarantier på samma sätt som i dag gäller för jordbruket. Jag ser ingen anledning att ha olika principer för olika delar av näringslivet. I det här sammanhanget är det anmärkningsvärt att regeringen inte lyssnat till riksrevisionsverket , som gjort den bedömningen att lokaliseringslånen med fördel kan ersättas med kreditgarantier. Vi har ofta framhållit att bankerna måste ta ett större ansvar för regionalpolitiken, och detta skulle man kunna medverka till genom en utväxling av lokaliseringslånen till förmån för kreditgarantier. Nedsättning av socialavgifter infördes — på förslag av Fälldinregeringen — våren 1982 som ett nytt och offensivt inslag i regionalpolitiken. Det är en stödform som på ett enkelt och effektivt sätt ger näringslivet i en viss region konkurrensfördelar. Tyvärr förändrades principerna för nedsättning av socialavgifterna i samband med att riksdagen fattade beslut om den s.k. utvecklingsplanen för Norrbotten våren 1983. Samma stöd ges nu till hela Norrbottens län men är begränsat till enbart vissa branscher. Från centerns sida anser vi att det är av stor vikt att de regionalpolitiska åtgärderna sätts in på ett sådant sätt som gör att de både skapar bättre balans mellan regioner och leder till inomregional balans. Alla andra regionalpolitiska stödformer har ju den inriktningen. De är differentierade och anpassade till de olika stödområdena. Nuvarande principer för nedsättningen av socialavgifterna har emellertid inte denna inriktning. Och det tycker vi är fel. Det är orimligt att sänkta avgifter kommer kustområden till del men inte inlandskommuner i Västerbottens och Jämtlands län, som inplacerats i stödområde A. Avgiftsnedsättningen bör, enligt vår uppfattning, utvidgas till Prot. 1985/86:149 att gälla hela stödområde A och de kommuner i Norrbotten som tillhör 22 maj 1986 stödområde B. Dessutom måste avgiftsnedsättningen avse alla typer av företag. Jag vill fråga socialdemokraterna och närmast Marianne Stålberg: Vad finns det för skäl att inte ge sänkta socialavgifter till ett verkstadsföretag, jordbruksföretag eller åkeri i Sorsele, Strömsund eller Vilhelmina, när vissa företag i Norrbottens kustkommuner får 10 26 lägre avgifter? Där är ändå inte situationen lika allvarlig. Och jag vill komplettera med att fråga: Är ett jobb vid t.ex. Harrs mekaniska verkstad i Sorsele mindre värt än ett jobb vid ett lyxhotell i Luleå? Uppenbart är detta socialdemokraternas uppfattning. Avslutningsvis, herr talman, måste utgångspunkten för en effektiv regionalpolitik vara att få till stånd en balanserad utveckling i landets olika delar, där flera delar i dag är satta på efterkälken. Nuvarande folkförflyttning minskar inte heller köerna till Storstockholms arbetsförmedlingar, men den förlänger storstadens bostadskö. Dessutom utarmas glesbygden genom avfolkning. Detta enorma slöseri med resurser måste få ett slut. Regionalpolitiken behöver ett stödsystem som tar hänsyn till olika regioners behov. Det förutsätter i sin tur kraftiga förstärkningar av nu gällande stödformer. Dessutom behövs det nya offensiva inslag i regionalpolitiken. Den behöver förnyas. Den är icke förnyad, som vissa socialdemokrater hävdar. Regionalpolitiken måste i framtiden mer handla om att ge enskilda människor fördelar, så att vi kan åstadkomma ett bosättningsmönster som ger liv åt alla bygder i vårt land. Sverige består av mer än några storstäder. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centern har undertecknat i de två betänkanden som behandlas nu.